Fru talman! Det här utskottsbetänkandet innehåller förfärligt många intressanta och viktiga frågor. Själv kommer jag att beröra tre olika frågor som bygger på de motioner jag har väckt. Den första frågan är nationen Tibet. Den andra frågan vill jag ägna åt navajoindianerna, som också kallas dinéhindianerna, i Amerika. Den tredje frågan handlar om Mordechai Vanunu. Den enskilda modiga människan som sitter i Ashkelonfängelset i Israel. Jag börjar då med Tibet. Vi vet alla att Tibet lever under ett starkt förtryck. Det har varit ockuperat av Kina sedan 1950, och det är ändå en egen stat enligt internationell rätt. Sedan 1959 lever Dalai lama, den religiöse ledaren, i exil. I exil har man också bildat en regering, ett parlament och en domstol. Det religiösa och politiska förtrycket är extraordinärt. Man har inte rätt att utse sina egna religiösa ledare. Barnen utsätts hela tiden för olika trakasserier. Man får inte ägna sig åt den religion man vill. Det går så långt att barn torteras. Det råder fullständigt oacceptabla förhållanden i Tibet. Tibet har en specifik kultur, har en specifik religion och har ett språk som inte alls liknar kinesiskan. Tibet består av ett etniskt specifikt folkslag. Under alla år har man hoppats på att de kinesiska ledarna ska komma till ett förhandlingsbord. Det har gjorts många försök att få dem dit. Det senaste är att Dalai lama t.o.m. har givit upp tanken på självständighet. Han talar i stället om genuin autonomi. Han vill att folket ska få avgöra och rösta om sin framtid. Så sent som den 5 februari i år dog en 28-årig nunna, Ngawang Lochoe. Hon avtjänade ett tioårigt fängelsestraff efter en fredlig demonstration. Hon hade ett år kvar på det straffet. Det finns inga noteringar om varför hon dog. Kina är väldigt besvärat av situationen i Tibet. Ledningen är rädd för att den s.k. separatismen ska frigöra Tibet från Kina. Det känner vi igen från många länder och situationer i världen. Jag har begärt att regeringen ska försöka göra någonting mer än vad som har gjorts hittills. Det behövs villkorslösa förhandlingar mellan tibetanska exilregeringen och kinesiska ledningen. Vi i Sverige bör hjälpa till i detta. Vi bör mana på, och vi bör se till att FN får med en representant i processen. I utskottsbetänkandet framgår det att sådana försök hittills har misslyckats. Av den anledningen ska vi inte ge upp. Jag vill mana på regeringen ytterligare att inte ge efter utan hela tiden i alla bilaterala sammanhang kräva av Kina att man ställer upp på en förhandling. Vad gäller Kina i övrigt känner vi till det förtryck som sker inom Kinas övriga områden. Det senaste rör en speciell grupp som jag bara hastigt ska nämna, nämligen falungongrörelsen. Den 14 mars hölls ett seminarium i riksdagen. Vi vet att det är 50-70 miljoner människor som ägnar sig åt den rörelsens aktiviteter. Det handlar om kroppsövningar. Det finns tre ledande ord - sanning, godhet och uthållighet. De borde inte leda till någons misstanke, men det gör de när det gäller den kinesiska ledningen. Det här är en fråga som vi måste våga stå upp för. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag går då över till den andra fråga jag tänkte ta upp och som jag också har motionerat om. Den handlar om indianerna i Big Mountainområdet i sydöstra Arizona. Där är situationen också fruktansvärt dålig. En lag från 1974, Relocation Act, innebar att indianer tvångsförflyttades efter en fabricerad konflikt som iscensattes mellan hopi och dinéhstammarna. Man förflyttade folk från området. Det är ett oerhört viktigt område för indianerna. Där har de sina begravnings och kultplatser. Där har de funnits i alla tider. De känner också att hela kulturen klipps av. Det är ett kulturmord som pågår därborta. Man har tvångsförflyttat 12 000 indianer från området. Varför har det gjorts? Jo, därför att det finns stora kolfyndigheter. Den federala regeringen är inblandad i bolaget Peabody Coal Company som driver verksamheten där. Man har förgiftat området, samtidigt som man har startat brytningen. Det är väldigt svårt att leva där. Vad man gjorde sedan var att man flyttade indianerna till något som man kallar för new lands. Det var ett område som ligger intill Rio Puerco-floden, där man hade en stor olycka 1979 med en damm som brast full av uran och kärnavfall. Den förorenade alltså marken och vattnet. Det är omöjligt att leva där, egentligen. Hälften av de indianer som flyttades dit är döda i dag. År 1996 kom ytterligare en lag, som kallades accommodation agreement, som innebär att indianerna som är kvar på Big Mountain får hyra sin mark i 75 år framåt. Man får ha ett begränsat antal djur. Man får inte begrava människor. Det är hela tiden restriktioner som ändras, och det är omöjligt att försörja sig under de villkor de har där. Detta är ett brott mot mänskliga rättigheter. 2000 kunde stanna kvar på grund av en massiv aktion från olika frivilliga organisationer i världen, som hjälpte indianerna att stämma staten när det gäller brutna avtal. För det var så en gång, att när staten inrättade reservat sade man att indianerna skulle få bo där så länge gräset växer och vattnet flyter. I dag är det bara några få indianer kvar. Det här leder mig till att försöka få regeringen uppmärksam på problemet. Den gällande lagstiftningen måste radikalt ändras eller upphävas. Vi måste kräva av USA att man följer Wiendeklarationen om ursprungsfolkens rätt och FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Detta har diskuterats i FN - det vet jag - men det har inte kommit så långt. Jag menar att Sverige måste föra upp frågan på FN:s agenda igen och i alla bilaterala sammanhang med USA:s regering. Så kommer vi till den tredje och sista frågan jag tänkte ta upp, som jag också har motionerat om. Det handlar om Mordechai Vanunu. Det är en israel - en f.d. kärntekniker - som kidnappades 1986 av den israeliska säkerhetstjänsten. Han dömdes bakom lyckta dörrar för landsförräderi till 18 års fängelse i isoleringscell på två gånger tre meter. Han har alltså nu suttit i över 14 år i Ashkelonfängelset. Hans brott var att han avslöjade Israels kärnvapenprogram i kärnteknikanläggningen Dimona, där han arbetade. År 1987 fick han det alternativa Nobelpriset, och sedan har han fått en mängd andra utmärkelser. Det har också varit en massiv uppslutning i världen för hans sak. Nobelpristagare och olika vetenskapsgrupper - män och kvinnor - har ställt upp för hans sak. I EU-parlamentet har man skrivit flera resolutioner som har krävt en annan behandling och frigivning av Mordechai Vanunu. Här i Sverige har vi en särskild Vanunukommitté som jobbar för hans sak. Vi har demonstrationer en gång om året den 30 september, när han kidnappades, på Sergels torg. Vi hade också ett seminarium den 8 december i samband med det alternativa Nobelpriset. Det är rätt märkligt att vi har en pristagare som fått det alternativa Nobelpriset och som hela tiden sedan han fick priset har suttit i ett fängelse i Israel. Situationen är oerhört besvärlig. Han trakasseras ständigt. Det var en ljusning 1998, när det såg ut som om Israel skulle lätta på de regler som styr hans verksamhet i fängelset. Vi trodde t.o.m. att Israels 50 årsjubileum skulle innebära att han frigavs, men icke. Han har inte fått någon bättre situation, och hans psykiska hälsa är väldigt pressad just nu. Jag menar att bl.a. ändrade relationer med Israel skulle kunna innebära en större möjlighet för Sverige att påverka Israels regering när det gäller Mordechai Vanunu. Sverige, menar jag, måste kräva Vanunus omedelbara frigivning. Det kan man göra i direkta samtal med Israels regering. Skulle inte detta hjälpa menar jag att man måste föra upp Mordechai Vanunu, även om det är ett enskilt fall, på FN:s agenda. Det finns många olika sätt att göra detta på. Sverige borde inte tveka en sekund att göra vad man kan. Hans brott är inget brott. Han har fått ett fängelsestraff som saknar proportioner. Det finns över huvud taget ingen anledning att han sitter i ett fängelse. I stället borde han hyllas som en människa som sätter de mänskliga rättigheterna över nationella intressen. Därför menar jag att Sverige måste göra ytterligare insatser för just hans sak.

Herr talman! Jag tänker ta upp två saker i detta betänkande. Det ena rör Iran - ett land vars problem jag har ägnat mig en hel del åt och också motionerat om. Det är en motion som behandlas i detta betänkande. Det andra är en fråga som har dykt upp under debattens gång i dag som det finns all anledning att ta fasta på. Det är intressant att man i betänkandet hänvisar till en FN-resolution som talar om att det som har hänt utgör allvarliga försämringar av MR-läget i Iran. Det kunde man nästan förutse, med tanke på den blåögdhet med vilken man har agerat på olika håll. Det är ett slags snällhet mot iranierna som de tolkar som svaghet. Det finns alltså inte, som jag ser det, de riktiga krafttag mot den regimen som borde till. Det står vidare i betänkandet om dödsstraff, tortyr och inhuman och förnedrande bestraffning. Så, i slutet på det första avsnittet står det så här: "Även spöstraff, stening och stympningar förekommer." Det är uppräknat ungefär som om det vore något likvärdigt. Stening är som jag ser det ett av de allra mest grymma - ett av de mest barbariska - sätten att avrätta människor på. Det är ingenting som man bara kan svälja genom att skicka in det som ett ord i en mening på detta sätt. Det förekommer. Vi vet att det inte bara, som det står här, rutinmässigt utdöms dödsstraff för - man räknar upp det som kan betraktas som kriminella handlingar - narkotikahandel, mord, väpnat rån osv. Det förekommer också för vad vi skulle kunna kalla för moraliska förseelser. Det finns alltså all anledning att även på det sättet reagera genom att ta avstånd från det på ett kraftfullt sätt och inte som sker i dag. Jag har skrivit, och det citeras helt riktigt här, att "Sverige liksom EU har visat en påfallande passivitet och undfallenhet mot den iranska regimen som är en av världens blodigaste." Ändå kommer man så småningom, när man har hållit med om vissa saker, fram till att utskottet konstaterar att Sverige agerar kraftfullt. Hur då? I vad består den kraftfullheten? Man konstaterar att Sverige agerat kraftfullt. Av detta har jag, herr talman, inte sett ett endaste dugg. Det är bra att man från EU:s sida för närvarande förbereder, nu när Sverige dessutom är ordförandeland, arbetet för att uppmärksamma situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran i den kommande sessionen av MR-kommissionen i april. Jag vill gärna uppmana alla att mana på vår utrikesminister och de ansvariga från Sverige i den här frågan så att det verkligen sker någonting på det här området. Men vad man kommer fram till är att man ska vädja till Iran att ta emot den särskilde representanten från FN. Är det någon som tror att det kommer att innebära någon förbättring för det förtryckta iranska folket? Då är man bra blåögd. Herr talman! Jag hade faktiskt väntat mig mycket mer av utskottet i det här sammanhanget. Man avslutar med att skriva: "Med vad som ovan anförts anser utskottet att motionerna ..." - man räknar upp några stycken, däribland min - "kan besvaras." Om "yxskaft" är svar på "goddag", som i den gamla berättelsen, är det klart att de kan sägas vara besvarade. En annan sak jag tänkte beröra är att jag tillsammans med en kollega i januari var i Mellersta Östern. Vi diskuterade väldigt mycket MR-frågor i olika länder. Jag har min lilla anteckningsbok från resan med mig här, och det var nästan så att jag tappade den när vi ställde frågan hur det var med hedersmord i landet. Jag gjorde följande anteckningar: Ja, det förekommer ju, men allt som kallas hedersmord är det inte. Hedersmord förekommer även för att öka söners arvslotter. Lagar finns, men bara kort fängelsevistelse är vanligt. Otrohet måste bevisas av fyra oberoende personer - även religionen kräver det - men då åsidosätter man både lagen och religionen och utför hedersmorden. När vi frågade hur det kommer sig att man utdömer så ringa straff och att en del slipper undan kom svaret: Unga, underåriga söner tubbas av fäderna till att utföra mordet. Då slipper de undan straff. Tänk er motsvarande situation i Sverige: en underårig, icke straffmyndig, 141⁄2 år gammal gosse som av sin far tubbas att slå ihjäl sin 20-åriga syster. Oavsett om det är därför att man tror att hon har umgåtts med folk på ett sätt som familjen inte accepterar eller om det är för att öka sönernas arvslott är det förfärande att höra detta. Jag måste säga att jag höll på att tappa min anteckningsbok när de talade om detta. Det är 25-30 hedersmord per år plus mörkertalet. Det kan vara stort - lika stort eller t.o.m. ännu större. Herr talman! Det här är en fråga som t.o.m. har berört vårt eget land. Det pågår en rättegång i Sverige som berör ett s.k. hedersmord. Det här är, som jag ser det, utan tvekan en av de frågor som man i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter bör prioritera mycket högt - detta tillsammans med stympning av flickor och annat. Hedersmord är för det första en styggelse, som beteckning för någonting som jag betraktar som ett vanligt mord, och för det andra någonting som används på ett sätt, som den ledande politikern i detta land berättade för oss, som vi aldrig kan acceptera. Herr talman! Jag ska bara återknyta till det jag inledde med. Ska man komma till rätta med dessa problem som vi kan se i Iran kan man inte bara säga fy och ajabaja, utan man måste från Sveriges sida och från EU:s sida reagera kraftfullt. Jag kan också lägga till att jag förra veckan blev uppringd av en av mina iranska vänner, som nu hade fått information hemifrån om att årets fjärde stening hade genomförts i Iran. Stening är det grymmaste och det mest barbariska av alla sätt att ta död på folk.

Herr talman! Jag tänker också prata om Kongo, som Rosita Runegrund pratade om, men också om Jag ska börja med Kongo-Brazzaville. Liksom flera andra i riksdagen har jag varit med om att skriva en motion om Kongo-Brazzaville. Liksom många andra afrikanska länder har Kongo-Brazzaville en tämligen våldsam historia. Befolkningen har fått genomlida flera militärkupper, och många har tappat tron på att det någonsin är möjligt att få leva i en demokrati. I mars i fjol var jag tillsammans med andra riksdagsledamöter på besök i de båda Kongostaterna. I Brazzaville var delar av staden sönderskjutna. Den nuvarande presidenten Sassou Nguesso hade en egen privat armé förutom landets och hade därför en mycket stor militär makt. Den makten har han också använt. Det berättas om ett stort antal brott mot de mänskliga rättigheterna. Städer och byar har bränts ned, och befolkningen har jagats ut i skogen där de tvingats leva som laglösa. Sassou har inte tvekat att beskjuta kyrkor där människor befunnit sig för att be om fred. Han har stått bakom skändning och dödande av kvinnor och barn och även använt barnsoldater för att utföra bestialiska handlingar. När löner till soldaterna inte har varit möjliga att betala ut i pengar har han givit soldaterna tillåtelse att plundra människors bostäder för att ta vad de vill ha. För bara några dagar sedan har jag fått höra direkt från Kongo att t.o.m. på den internationella böndagen blev två kvinnor på väg till kyrkan våldtagna av angolanska soldater. Vänsterpartiet tycker att det är mycket viktigt att Sverige fortsätter att stödja och framför allt ge röst ute i världen åt vad som förekommer i landet, som Rosita Runegrund också pratade om. Under frågestunden för två veckor sedan ställdes en fråga av Rosita Runegrund till vice statsminister Kongo-Brazzaville. Svaret var glädjande. Det är fleras ansvar att fortsätta att stödja landets demokratiseringsprocess genom EU och FN, och då främst genom Unicef, som flera har sagt. Sverige har också missionärer i Kongo som kan hålla oss informerade om vad som händer, och de behöver naturligtvis också stöd i sitt arbete. Jag håller med Rosita Runegrund om att det är glädjande att det finns positiva händelser i Brazzaville, men jag tror ändå att det är vi som har varit där och även andra som har uppgiften att fortsätta att berätta om vad vi såg för att Kongo inte ska glömmas bort. Herr talman! Jag går nu över till Kongo-Kinshasa. Jag vill börja med att påminna om att enligt regeringens deklaration är situationen i Kongo den allvarligaste i hela Afrika. Många länder är inblandade i oroligheterna i landet. Rwanda, Uganda, Sudan, Zimbabwe och Angola har egna trupper eller stöder trupper i Kongo-Kinshasa. I januari i år mördades president Kabila av, som det sägs, sin egen livvakt. Hans son Joseph Kabila tog över. 70 % av landets befolkning lever under fattigdomsstrecket, och rättssäkerheten är helt satt ur spel. Röda Korset menar att kriget bara sedan 1997 har krävt två miljoner dödsoffer. Trots det har massmedier både i Sverige och i övriga världen ägnat mycket lite tid och plats åt situationen i Kongo. Stora delar av landet fungerar nu enbart på grund av att kyrkor och biståndsorgansationer har övertagit skolor och sjukvård. Amnesty International vittnar om att de mänskliga rättigheterna ständigt kränks. Det är svårt att veta hur många politiska fångar det finns, men ett stort antal familjer rapporterar om saknade familjemedlemmar. Fortfarande befinner sig ett stort antal människor på flykt, och vissa uppskattar antalet till mellan en och två miljoner. Barn fängslas och blir utsatta för övergrepp av både väktare och medfångar. Sverige utvisar dessutom personer på flykt från Kongo-Kinshasa som riskerar att torteras och även dödas i sitt hemland. För snart två år sedan undertecknades ett fredsavtal i Lusaka, men det följs inte. Det innebär bl.a. att främmande militära styrkor ska dra sig tillbaka så att FN kan sända dit de observationsstyrkor som man beslutat om. I torsdags hade vi i Vänsterpartiet besök av Etienne Tshisekedi har lagt fram ett förslag till fred, och alla människor och grupperingar som vill hitta fredliga lösningar måste enligt Kanyinda få stöd av demokratiska länder. Där kan Sverige vara ett föregångsland. Sverige måste genom vårt ordförandeskap i EU lägga fram konkreta förslag för att stödja fredsinitiativ från Kongo. Utrikesminister Anna Lindh har uttalat att hon är villig till stöd för att stärka landets egna kapacitet och att det är ett starkt svenskt intresse att Kongo ur ett längre perspektiv ges stöd för att lösa väpnade konflikter. Även när det gäller Kongo Kinshasa måste Sverige både i EU och FN söka samarbete, så att landet får hjälp med krishantering och med att bygga upp demokratiska system. Herr talman! För befolkningen i Kongo är vi svenskar ett fredsivrande och solidariskt folk. Jag hoppas att vi fortsätter att visa att det är sant.

Herr talman! Jag ska i mitt korta anförande koncentrera mig på en fråga, nämligen den om kurdernas situation. Närmare bestämt gäller det en del av den frågan, nämligen det kurdiska självstyret i norra Irak eller irakiska Kurdistan, beroende på hur man ser det. Jag skulle självklart också vilja säga någonting om situationen för kurderna i Turkiet och Iran - där händer ju mycket nu - men jag väljer att just i dag tala om irakiska Kurdistan. Skälet är att man nu i FN diskuterar att häva eller i varje fall mildra sanktionerna mot Irak. I det sammanhanget diskuteras också flygförbudszonerna, som infördes av USA, Storbritannien och Frankrike 1991 för att skydda befolkningen mot Saddam Husseins angrepp. I norr gäller flygförbudet irakiskt flyg norr om den 36:e breddgraden. Det finns en stark och berättigad oro i det här området för vad som kan komma att hända om sanktionerna och flygförbudet hävs. Minnena av Saddam Husseins tidigare övergrepp mot kurderna är starka. Om Saddam Hussein återigen skulle få fria händer i norr riskerar vi ett blodbad. Så är realiteten. Det är inte konstigt om människor nu flyr från området. Det är extremt viktigt att omvärlden talar om att kurdernas säkerhet i norra Irak måste garanteras av FN om sanktionerna och flygförbudszonerna hävs. Det duger inte i längden med allmänna deklarationer. Säkerheten måste garanteras handfast och konkret av FN. Jag tror att FN har lärt sig av de fruktansvärda krigen på Balkan att man aldrig kan lita på despoter och på enkla ord skrivna på papper. I utrikesutskottet har man i fullständig enighet kommit fram till en formulering på den här punkten om att kurdernas säkerhet bör garanteras genom fortsatt FN-närvaro om flygförbudszonerna hävs. Det är ett viktigt steg i rätt riktning av Sveriges riksdag. Visst skulle man kanske önska sig starkare skrivningar, men det viktiga är att ta fasta på vad det här egentligen betyder, att tolka det offensivt och att med det i ryggen driva frågan vidare, framför allt i FN. Skrivningen blir också starkare av att det råder partipolitisk enighet kring den. Moderaternas och Folkpartiets reservation gäller ju inte den formuleringen utan en annan fråga. Jag lyssnade också noga på Marianne Andersson från Centern tidigare i dag. Det är ju hennes motion som ligger till grund för de här skrivningarna. Det känns bra att vi har en samsyn om att de här skrivningarna ska tolkas offensivt. På det sättet kan riksdagsbeslutet faktiskt medverka till att uppmärksamma omvärlden på att man inte kan avveckla sanktionen och flygförbudet hur som helst. Det finns ett folk i norr som är i behov av skydd, och detta folk får FN inte svika. Förutom att säkerheten ska garanteras måste också det kurdiska självstyret, som byggts upp sedan 1991, garanteras om det blir tal om att häva sanktionerna och flygförbudet. Det kurdiska självstyret, med ett valt parlament, är unikt på många sätt. Det har också varit framgångsrikt när det gäller att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns i detta självstyre en storartad chans för kurder att visa de andra staterna i regionen just vad demokrati och mänskliga rättigheter innebär i praktiken. Det är ju tunnsått med demokratier i Mellanöstern. Det är viktigt att omvärlden slår vakt om det här självstyret. I botten finns dessutom ett avtal om autonomi mellan den irakiska regimen och kurderna från 1970. Jag har ingen som helst tro på att Saddam Hussein vill hålla sig till det. Tvärtom skulle han nog göra allt för att avskaffa det om han bara fick chansen. Han har gjort det tidigare. Det är därför viktigt att från omvärldens sida tala om att det självstyre som byggts upp måste respekteras av Irak om sanktionerna och flygförbudet hävs. Samtidigt ska man hålla i minnet att Irak alltjämt är en suverän stat. Det är svårt för en stat som Sverige som historiskt sett alltid låtit sig styras av folkrättsliga principer att föreskriva för andra länder hur de ska organiseras. Men en liten bit på den vägen kan man gå, och det gör man också i utskottsbetänkandet. Där skriver man att hänsyn bör tas till den demokratiska institutionaliseringen, som skett i norra Irak, om flygförbudszonerna hävs. Avslutningsvis, herr talman...
Tiden är redan slut, med råge. Det gäller fyra minuter för efteranmälda talare. Jag får erinra om att det i dagens debatt rörande utrikesutskottets betänkande nr 10 bara är två talare som har hållit sig till de tider som de själva har angett. Vi kan inte planera kammarens arbete utifrån tider som inte hålls.

Herr talman! Torsdagen den 22 februari i år, cirka klockan 10 på förmiddagen, stod Yusuf Akbulut, präst i den syriansk-ortodoxa lilla församlingen i Diyarbakir i östra Turkiet inför domarna i säkerhetsdomstolen. Efter drygt 15 minuter var rättegången över - för den här gången. Det var nämligen fortsättningen på en rättegång som började i december förra året och som nu fortsätter den 5 april. Yusuf Akbulut åtalas för att han har uttalat sin åsikt på ett sätt som den turkiska staten inte tolererar. Det han sade var att det dåvarande ottomanska riket, föregångaren till dagens Turkiet, mördat och förföljt inte bara armenier utan också andra minoriteter som assyrier/syrianer och kaldéer. Men vad den turkiske åklagaren inte hade räknat med var att den lilla församlingen i Diyarbakir hade många vänner världen runt. Dessa, i huvudsak flyktade assyrier/syrianer, mobiliserade i sin tur demokratiska representanter som ställde upp vid den första rättegången i december. Denna solidaritet med ledamöter från Sveriges riksdag och andra länder fick domstolen att skjuta på rättegången till februari i år, troligen i förhoppning om att den internationella solidariteten då inte skulle fortsätta. Men än en gång var vi många som ställde upp. Yilmaz Kerimo och Carina Hägg från Socialdemokraterna och undertecknad från Vänsterpartiet, en kristdemokrat och en socialdemokrat från Tyskland och flera från andra länder deltog i den här rättegången. Tillsammans med massmedieuppbådet blev det än en gång för mycket för den dom som annars hade varit given. Det här lilla exemplet visar på vikten av internationell solidaritet och ständig vaksamhet vad gäller just mänskliga rättigheter. Det hemska är att säkerhetsdomstolen i Diyarbakir inte är ensam om att förfölja och döma folk när det gäller mänskliga rättigheter. Det är uppenbart att Turkiet inte lever upp till sina åtaganden, att man inte lever upp till de krav som måste ställas på ett land som vill bli medlem av den europeiska unionen. Därför måste Sverige öka aktiviteterna och stödet för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet och i övriga världen. Vid vår resa till den här rättegången hade vi svenskar mycket gott stöd av det svenska konsulatet i Istanbul. Den svenske konsuln, Sture Theolin, ställde personligen upp och deltog i resan liksom i mötet med överåklagaren i Diyarbakir där vi hade tillfälle att framföra våra bestämda uppfattningar om att den här rättegången och många andra över huvud taget inte borde äga rum. Det är bra när svenska utlandsbeskickningar inte bara främjar ökad handel utan också engagerar sig för mänskliga rättigheter. På grund av situationen i Turkiet och Turkiets strävan att bli en del av Europeiska unionen bör det här konsulatet i Istanbul finnas kvar, enligt min mening, som en viktig kontaktyta. Den här rättegången sköts alltså upp till den 5 april i år. Även då kommer vi från Vänsterpartiet att ställa upp för Yusuf Akbulut och för de mänskliga rättigheterna. Jag vill också passa på tillfället här att vädja till den svenska regeringen om något helt annat, nämligen amnesti för alla som har sökt asyl men som på grund av avslag har tvingats till en tillvaro under jord här i Sverige. Personligen är jag sedan flera år engagerad i en kurdisk familj som har fått avslag gång på gång. Med de allt hårdare gränskontroller som Schengen har skänkt oss vore det inte helt fel att tända ett humanismens ljus, gott folk. Det ljuset skulle kunna vara en amnesti från den svenska regeringen, så att min kurdiske vän Ahmet Bingöl med familj skulle kunna börja ett människovärdigt liv här i Sverige efter nära tio år i exil och flykt från förföljelse i Turkiet. Om han utvisas till Diyarbakir väntar nämligen fortsatt förföljelse och rättegång, och då är det inte säkert att domaren är lika medgivande som jag hoppas och tror att han blir vad gäller Yusuf Akbulut. Ett Turkiet utan förföljelse och förtryck skulle göra detta vackra land också till ett människovärdigt och vänligt land för alla människor. Det vore ett land värt att besöka utan att vara tvungen att samtidigt besöka rättegångar.

Herr talman! Jag ska försöka anstränga mig för att bli den fjärde som håller tiden här i dag. Om jag inte lyckas får herr talmannen gärna stoppa mig. Även jag vill uppehålla mig kring kurdernas situation i Irak. Efter Gulfkriget 1990 startade kurderna ett uppror mot den irakiska regimen. Men Natos stöd uteblev, och kurderna tvingades upp i bergen. När massmediebilderna kablades ut över världen växte en opinion för kurderna fram, och en säkerhetszon inrättades för att beskydda kurderna. Det rör sig om ungefär 3,5 miljoner människor, som haft självstyre sedan dess. Men förhållandet till Irak har aldrig riktigt klargjorts. Detta behöver göras för kurdernas skull. Efter kriget infördes sanktioner som bl.a. berörde Iraks utrikeshandel. Nu har man börjat tvivla på att sanktionerna har fått den effekt som man avsett. Man har även sett att civilbefolkningen lider. Nu talar man om att eventuellt häva dessa sanktioner. Det är väldigt viktigt att inte blanda ihop hävning av sanktioner som ska leda att den irakiska civilbefolkningen får mat och medicin med den irakiska arméns tillträde till de kurdiska områdena, vilkas skydd fortfarande bör garanteras. Det man kan befara är nämligen det som har hänt historiskt: massmord på den kurdiska befolkningen med kemiska vapen. Detta måste naturligtvis undvikas med alla medel. Alltså måste hävningen av sanktionerna villkoras. Vi bör i EU verkar för att EU och FN ser till att självstyret består och förhållandet mellan irakiska Kurdistan och Irak klargörs. Det bör också finnas FN-beredskap för att skydda detta område, dvs. inte bara närvaro utan att man verkligen garanterar kurdernas säkerhet. Sammanfattningsvis kan man säga att vi tagit ett första steg i det här utskottsbetänkandet. Men vi bör ännu mer klargöra fortsättningen på detta och driva frågorna vidare offensivt både inom EU och inom

Herr talman! Jag ska använda mina få minuter till några repliker. Eftersom jag inte hållit något anförande fick jag inte replikera - en ordning som man kanske kan ifrågasätta om den är bra. Nu har en del av dem jag ska svara lämnat kammaren, men jag tar det ändå i turordning. Först gällde det Kongo. Rosita Runegrund sitter kvar i alla fall. Vi har från utskottsmajoriteten formulerat oss som vi gjort när det gäller EU därför att vi tror att den instans som har förmågan att göra en verklig insats, både i Kongo-Brazzaville och i Kongo Kinshasa, är EU. Sverige kan göra biståndsinsatser och gör också sådana, både när det gäller fredsbyggande och när det gäller humanitära insatser. Men när det gäller att åstadkomma fredsbyggande är nog EU, och FN naturligtvis, de aktörer vi får ty oss till. Gunilla Wahlén nämnde Västsahara. Jag vill bara stryka under att vi i utskottsbetänkandet står fast vid kravet på en folkomröstning när det gäller Västsahara. Vi stöder FN i det arbetet och ser naturligtvis att EU också gör insatser för att denna folkomröstning kommer att förverkligas, även om det har sett trögt ut väldigt länge. Per Lager tog upp dineh-indianerna i en av sina kommentarer. Jag vill också där stryka under att vi i utskottet är väldigt tydliga i fråga om att även en stor stat som USA måste respektera de internationella konventioner om mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningar som det här gäller. Vi kan inte göra någon skillnad på USA och andra stater, utan vi ställer samma krav på USA som på andra att respektera de här konventionerna. Utskottet förutsätter också att regeringen ser till att även USA efterlever det här internationella regelverket, utan att vi för den skull från utskottets sida kan sätta oss in i varje detalj i just det här aktuella fallet. Lennart Fridén gjorde en markering mot utskottet för att vi hade varit svaga i våra texter när det gäller spöstraff, stening och stympningar. Det kan man förstå om man läser texten på det sätt som Fridén gjorde. Detta är nämligen en ren faktatext återgiven från Amnesty International utan några som helst värderingar, en uppräkning av antalet avrättningar och av strafformer som förekommer. Självklart är detta någonting avskyvärt. Någonting annat kan inte sägas om sådana strafformer. Även om vi för den skull i utskottets överväganden inte har kommenterat detta gör jag det nu från talarstolen. Därmed tror jag att jag har gett repliker, i formen av ett anförande, på några av de inlägg som har hållits, herr talman.
Herr talman! Jag kan förstå att man använder EU i utskottstexten. Men fortfarande finns det inom EU länder som har försökt lägga locket på under de konflikter som varit i Kongo Brazzaville. Jag tänker på Frankrike, vars agerande är tvivelaktigt både när det gäller oljeutvinningen och Elfs engagemang i detta och när det gäller vapen. Därför undrar jag om Sverige är berett att gå in mer aktivt i fredsbyggandet inom EU. Det skulle jag vilja ha klarlagt när det gäller
Herr talman! Enligt alla informationer som jag har, och jag har talat med dem som jobbar med de här frågorna, gör Sverige det. Det finns en särskild arbetsgrupp, jag tror att det är för båda Kongostaterna, inom ramen för EU-arbetet. I anslutning till den gruppen har Sverige drivit att man måste ta ett solidariskt ansvar för de här länderna och också tagit upp den debatt som har cirkulerat kring Frankrikes roll i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Berndt Ekholm klarlägger detta. Men jag är envis. Jag undrar om Berndt Ekholm är villig att driva på detta ytterligare.

Herr talman! Jag menar att vi är det. Det syns på hur vi besvarar den motion som är väckt. Den får ett mycket positivt svar. I princip ställer vi upp på motionens tankegångar, och det betyder naturligtvis att vi för de här frågorna vidare. Jag tycker att det är det tydligaste svar jag kan ge.

Herr talman! Ärade ledamöter och åhörare! Nu ska vi debattera det som rör alla människor som omfattas av svensk lagstiftning, nämligen familjerätten. Den kommer in i och styr en stor del av människors vardag. Tyvärr, får jag väl säga, är lagen mest aktuell när något tar slut, dvs. när samlevnaden, delaktigheten, gemenskapen och dess förutsättning kärleken upphör. Egentligen skulle man som i en annan form av delaktighet, t.ex. handelsbolag eller enkelt bolag, träffa ett avtal som har till syfte att skilja parterna åt på ett för alla acceptabelt sätt. I associationsrätten finns tvång på avtal om hur man ska handskas med resultatet av de gemensamma ansträngningarna när man skiljs åt. Resultatet av samlivet i familjen är ofta en del egendomar, döda ting, men också i högsta grad levande barn. Regler som styr vården av dem finns i familjerätten. Drömmen om evig kärlek delar man säkert när barn blir till. Men när kärleken är slut kan det bli en dragkamp och stridigheter som kan ta åratal och som kan sätta djupa spår i speciellt barn. Det vore bra om man satte sig in ordentligt i vad som fordras av en människa som sätter en annan människa till världen, helst innan man också gör det. I betänkandet LU15 finns 40 avvisade lagändringsförslag, alltså avslagna motioner. Ändå är det just därför vi riksdagsledamöter är här i riksdagen; för att stifta, förändra eller ta bort lagar eller paragrafer. Men hundra procents avslag - ja då är det inte svårt att dra slutsatsen att detta är stört omöjligt, och att en rationell människa inte borde ägna så mycket kraft åt att föreslå förändringar här. Men skam den som ger sig, verkar riksdagsledamöterna tänka. Förhoppningsvis ska droppen en gång urholka stenen. En övertygelse finns naturligtvis också hos de borgerliga ledamöterna om att de efter nästa val ska ingå i en majoritet och därmed ta idéerna med sig in i maktens korridorer. Fram till dess har vi endast att ta skeden i vacker hand och yrka bifall till de egna förslagen. Då har man i alla fall gjort vad man kan under rådande omständigheter. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1, och avstår för tids vinnande från att yrka bifall till de andra moderata reservationerna, som jag naturligtvis står bakom. De moderata riksdagsledamöterna är flitiga motionärer inom familjerättens område. Far och morföräldrar har i nuvarande lagstiftning ingen möjlighet att få delta i barnbarnens liv om det inte passar vårdnadshavaren efter ett dödsfall eller en skilsmässa. Mor och farföräldrar är viktiga för ett barns utveckling. Om inte ett barns vårdnadshavare förstår detta borde mor och farföräldrar kunna väcka talan i domstol om barnens rätt till umgänge. Det måste ingå i epitetet "barnens bästa". Man kan undra om den förälder vill barnets bästa som nekar det att ha kontakt med dess förälders mamma och pappa. I USA finns en sådan rätt, och den kallas grandparent visitation rights. Alla delstater har lagstiftning som ger far och morföräldrar rätt att i domstol föra talan om umgängesrätt med sina barnbarn. T.o.m. om barnens föräldrar är gifta kan man få rätt att umgås med barnbarnen även om inte föräldrarna ger sitt samtycke. Det visar att man där har förstått att barn behöver den äldre generationen för sin utveckling. Detta är ett tips till justitieministern och jag kan inte, trots livlig fantasi, hitta ett enda vägande skäl till att barnbarnen ska förvägras umgänge med den äldre generationen. Jag kan förresten inte heller hitta ett enda bra skäl till att socialförvaltningen ska vara bättre skickad att föra barnens talan i domstol. I motion L429 är grundtanken också barnens bästa. Då gäller det utsatta barn som i många fall inte har någon vuxen att lita till. Jag talar om stöd för barn i familjer där missbruk, misshandel och psykisk sjukdom förekommer. Där föreslås att barn ska få samma möjligheter till stöd som äldre människor som inte kan klara sin dagliga privata skötsel, som inte klarar ekonomin och som står utan stöd av anhöriga. Förslaget är att en god man ska utses till stöd för barnen så att dessa tillförsäkras tillsyn och omsorg trots att deras föräldrar kan fallera på den punkten. Jag har själv varit god man och tror att det är en utmärkt lösning. Många är de vittnesmål som numera vuxna barn har lämnat. T.ex. har Suzanne Osten i en teaterpjäs beskrivit sin kaotiska barndom med en sjuk mor. Alla går inte lika starka som hon ur sin barndom, utan många blir själva sjuka eller missbrukare. Har vi något hum om hur många barn det rör sig om? Jag har inga färskare uppgifter än Barnombudsmannens årsrapport 1997, som visade att 10-15 % av svenska barn har någon förälder som är missbrukare. Det innebär att uppskattningsvis 150 000 barn i åldrarna 0-12 år lever i alkoholistfamiljer. Det ger det enorma antalet 350 000 barn som lever under samma tak som föräldrar som inte ens är kapabla att ta hand om sig själva. Barnen medverkar ofta själva till att dölja sina svårigheter. Detta ställer ännu större krav på omvärlden. I 4 § 11 kap. föräldrabalken står det skrivet: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna god man för honom eller henne. Där står ingenting om åldern på personen. Det står inte att det inte gäller barn. Att reglerna i föräldrabalken om god man inte skulle vara avsedda för barn utan fungerande föräldrar har jag heller inte hittat, varken i lagen eller i förarbetena. Om det skulle vara så illa att denna möjlighet inte är beskriven trots att den inte är förbjuden så vore det väl en enkel sak att besluta att lagen också ska gälla barn där förmyndarna inte förstår eller klarar av att ge sina barn den bästa barndomen. Om det, mot förmodan, inte ingår är det lätt att vidga användningsområdet. Det borde falla under FN:s barnkonvention om mänskliga rättigheter, att man ska ha en vuxen i sin närhet som kan ta ansvar. Herr talman! Av en god man krävs bl.a. sunt förnuft och ett ansvarsfullt förhållningssätt. Allt man i motionen kräver är att regeringen bör ges i uppdrag att utreda om lagstiftningen rörande god man kan förändras så att barn i utsatta miljöer kan få tillgång till en vuxen person som i vardagslag följer barnet och ser till att det får en human barndom. I motion L416 handlar det om mänskliga rättigheter, som jag uppfattar det. Det handlar om rätten för en man att inte felaktigt förklaras vara fader, rätten att inte felaktigt förklaras vara barn till någon samt rätten för efterlevande att väcka talan i domstol vid misstanke om att så skett. Kriteriet på en myndig människa är att kunna väcka talan i domstol. Att undandra den rättigheten är en demokratisk brist. För människor som anser sig förfördelade i t.ex. arvstvister och som försöker hävda sin rätt är detta en tragedi. Modern teknik kan numera ge möjlighet att utröna om faderskap föreligger. Om domar fattas på felaktiga grunder, ska detta kunna rättas till genom att domstolen förordnar om ett enkelt blodprov. Att vid vuxen ålder få veta att den som tilldömts vara ens far inte är det kan säkert vara frustrerande, men vederbörande har då i alla fall möjlighet att leta efter sin riktiga pappa. Detta förvägras dem nu. En ordentlig utredning av särkullbarns arvsrätt och faderskaps hävdande i arvstvister måste till, om inte annat av hänsyn till barnets bästa, efterlevandes bästa, rättstrygghet och demokrati. Denna fråga har varit föremål för många motioner genom åren, och det är min övertygelse att den är mycket nära ett bifall. Nästa gång denna motion väcks kanske en majoritet gillar den. I motion L406 begärs en översyn av den samlade adoptionslagstiftningen. Då kan man utröna dels om 25 år är den bästa åldern för att adoptera barn, dels om ensamståendeadoptioner är i linje med barnets bästa. En sådan översyn har inte varit föremål för diskussion i den nyss avslutade kommittén rörande adoptioner. Därför är denna motion viktig. Den är inriktad på det barns bästa som har ryckts upp ur sin miljö och kanske från sitt hemland. Enligt tillgänglig statistik far många av dessa barn illa i Sverige. Övriga motioner rörande adoptioner är avvisade med hänsyn till kommande proposition, då vi får tillfälle att diskutera dessa frågor. Med detta, herr talman, har jag motiverat våra moderata ställningstaganden, och jag upprepar för säkerhets skull att jag yrkar bifall till reservation 1

Herr talman! Det här motionsbetänkandet, Vissa frågor rörande föräldrabalken, handlar ytterst om att barnen i sin uppväxtsituation och sina relationer med föräldrarna ska må så bra som möjligt. De ska kunna utvecklas till harmoniska vuxna människor och ha sina närstående relationer i största möjliga mån intakta under uppväxtåren. I betänkandet behandlas ett fyrtiotal yrkanden. En del av dem har lett till reservationer. Jag tänkte börja med att yrka bifall till en av dessa, nämligen reservation 2 under mom. 3. Vi kristdemokrater står givetvis bakom också de två övriga reservationerna där vi finns med, men för tids vinnande nöjer jag mig med detta enda bifallsyrkande. Herr talman! Först några ord om motioner inom området Vårdnad, boende och umgänge. Motionsyrkandena handlar om sådana för barnet mycket viktiga saker som umgänge med båda föräldrarna vid separationer, att motverka umgängessabotage, att det är barnets behov som ska styra utformningen av umgänget och ytterligare utveckling av dagens samarbetssamtal och andra närliggande frågor. Alla de här sakerna är naturligtvis angelägna att lösa på ett bra sätt för barnets bästa. Självklart är det viktigt att frågor av den här typen inom området fortlöpande blir föremål för översyn och förbättringar vad gäller lagstiftning och regelverk. Därför beslutade ju också riksdagen förra året på förslag från lagutskottet om ett tillkännagivande till regeringen om en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform. Många av de yrkanden som behandlas i det nu debatterade betänkandet ryms i utvärderingen, vilken också, som jag förstår, har inletts. Därför avstyrker lagutskottet yrkandena och hänvisar till utvärderingen och vill inte föregripa vad den kommer fram till. Herr talman! Jag vill nu kortfattat ta upp en motion som handlar om förslag om att barn till missbrukande föräldrar ska få en god man till sitt stöd. I motionen sägs bl.a. att barn till missbrukare, psykiskt sjuka och våldsverkare väldigt sällan har någon utomstående vuxenkontakt och är, om föräldraskapet fallerar, de mest utsatta i samhället i dag. Då är, menar motionären, en av tingsrätten utsedd god man eller förmyndare en bra lösning. Det är väl värt att överväga förslaget och att ge regeringen i uppdrag att utreda om lagstiftningen rörande godmanskap och förmyndarskap kan förändras så att barn i utsatta miljöer kan få en sådan vuxenkontakt till sin hjälp. Vi kristdemokrater ställer oss bakom reservationen om en utredning av om lagstiftningen rörande god man kan förändras i den riktning som föreslås i motionen. Herr talman! Jag går nu över till tre motioner som handlar om talerätt vid hävande av faderskap. De här frågeställningarna kommer ju upp varje år, men de är inte mindre viktiga för det. Som framgår av reservationen där vi finns med så kan rättsläget i vissa fall betraktas som oklart. I andra fall är reglerna inte tillräckliga. I dag är ju dessutom tekniken så utvecklad att faderskap kan fastställas långt efter det att den utpekade fadern har avlidit. Vi anser att det är dags för en förutsättningslös utredning där olika aspekter på problemen och de olika intressen som gör sig gällande blir noggrant genomlysta och reserverar oss med anledning av avstyrkandet av de aktuella motionsyrkandena. Herr talman! Nästa ämne som jag tänkte ta upp rör adoptioner, och jag börjar med bakgrunden till reservation 2 som jag inledningsvis yrkade bifall till med anledning av motionen L406 och motionen I motionerna begärs en översyn av den samlade adoptionslagstiftningen, och i L406 finns också yrkanden om 25-årsgränsen för att få adoptera, liksom ensamståendes rätt att prövas som adoptivföräldrar. Bestämmelserna om ensamståendes rätt till prövning för adoption kom för övrigt till så tidigt som 1917. Synen på barns behov och många andra saker när det gäller barn har genomgått förändringar i många hänseenden sedan dess, så bara i den delen kan man se ett behov av översyn. Kommittén om barn i homosexuella familjer har flera experter i kommittén i ett särskilt yttrande påtalat behovet av att den svenska adoptionslagstiftningen ses över i ett större perspektiv. Bl.a. framförs följande av dessa experter: "Det är viktigt att utvärdera den befintliga verksamheten innan den utvidgas ytterligare." Ytterligare ett citat lyder: "En översyn av adoptionslagstiftningen måste göras i samspel med aktuell forskning om adoptivbarn och de adopterades egna berättelse för att undersöka om lagstiftningen är anpassad till dagens barnperspektiv. Vid denna översyn bör undersökas vad som är bäst för barnet enligt forskarna och vilken familjekonstellation som är till fördel för barnet." Herr talman! Jag vill nu ägna en stund åt att kommentera den inriktning som ett antal motioner har, nämligen att homosexuella ska få adoptera och att lesbiska ska få insemineras. Motionerna har visserligen avstyrkts med hänvisning till och i avvaktan på regeringens fortsatta behandling av utredningsbetänkandet Barn i homosexuella familjer. Trots detta kan det vara värt att nämna en del om den uppseendeväckande överkörning av experterna som den politiska majoriteten i utredningen gjort. Det finns mycket att säga om detta, men jag ska till att börja med citera ur ett särskilt yttrande från fem experter i utredningen. "Vi anser att utredningens arbete inte i tillräcklig grad utgått från principen om barnets bästa. Den har i stället i alltför hög grad fokuserat på vuxnas rättigheter. Hur angelägna de än må vara får barnen aldrig bli verktyg för att tillgodose en grupp vuxnas intressen." Ytterligare ett citat: "Utredningen konstaterar att den samlade forskningen visar att barn med homosexuella föräldrar utvecklas psykologiskt och socialt på liknande sätt som de barn de jämförts med. Vi anser inte att sådana slutsatser med säkerhet kan dras på grundval av den tillgängliga forskningen." Den ena experten efter den andra i utredningen anför starka skäl för att inte tillåta homosexuella par att adoptera. T.ex. skriver en av experterna vad gäller betänkandets ståndpunkt, ställt i relation till Haagkonventionen som inte omfattar homosexuella adoptioner men som är den konvention som har störst betydelse i dag när det gäller internationella adoptioner, följande: "Jag anser att detta trots allt är ett problem, inte juridiskt men etiskt, som kommittén inte tagit på allvar. Att kringgå en konvention som bygger på 'barnets bästa' och som verkar för att de adoptioner som genomförs är juridiskt och etiskt godtagbara är häpnadsväckande." Herr talman! Ur dagens betänkandetext framgår att kommittén i utredningsbetänkandet Homosexuella och samhället, SOU 1984:63, anför att det saknas förankring i det allmänna rättsmedvetandet för att två personer av samma kön ska få adoptera barn. Vidare framgår det att få givarländer skulle acceptera att deras medborgare skulle få adopteras av två personer av samma kön. Men ingenting har ju förändrats i detta avseende sedan dess. Samma slutsatser kan dras i dag. SOU 1993:98 samma insikt vad gäller givarländernas syn. I betänkandet sägs att det enligt kommittén skulle drabba alla de personer som vill adoptera utländska barn. Det här gäller ju fortfarande. Ingenting har förändrats i det avseendet. Om försiktighetsprincipen gällde tidigare så borde den i än högre grad gälla nu. Detta gör att det behövs mer forskning om adopterade barn också till heterosexuella par. Vi behöver veta mer om hur barnen har mått och hur de har tacklat att befinna sig i denna speciella situation under uppväxtåren och hur det har gått senare i livet. Det här är inte minst viktigt när det gäller adopterade från andra länder. Det behövs, som jag tidigare nämnt, en ordentlig genomlysning och översyn av hela adoptionslagen, inte minst vad gäller adoption till ensamstående. Herr talman!

Politikermajoriteten står också emot Adopterades röst, en organisation för adopterade som också är emot en lagändring. Majoriteten står också emot länder som i dag är givarländer, speciellt de länder varifrån en majoritet av de från utlandet adopterade i dag kommer, och svenska folket som i opinionsmätningar visar ett klart avståndstagande från vad politikermajoriteten kommit fram till i utredningen. Tala om överkörning! Tala om att öka gapet mellan folket och politiker! Tala om att ge grogrund för politikerförakt! Tyvärr tycks det vara så att ett högljutt RFSL och andra homogrupper hittills har haft från deras synpunkt lyckad lobbyverksamhet. Därmed menar jag att detta från min synpunkt kan ses som ett beställningsverk. Nu är det bara att hoppas att regeringen efter remissomgången mer ser till barnens bästa än till vuxna människors krav på rättigheter. Kristdemokraternas ställningstagande är klart, och jag vill återge ett kort men sammanfattande utdrag ur Kristdemokraternas reservation i betänkandet Barn i homosexuella familjer: Det kan aldrig ses som en rättighet för vuxna att ha barn. Däremot har barn rätt till föräldrar. Varje barn har en biologisk mamma och en biologisk pappa. Att dessa är av olika kön är en förutsättning för att ett nytt liv ska skapas. På grund av olika omständigheter kan en eller båda föräldrarna försvinna ur barnets liv. Det måste vara varje samhälles skyldighet att så långt det står i dess makt att medverka till att barnet ändå får en uppväxtsituation som liknar den grundläggande så mycket som möjligt. Adoptionens syfte och innebörd är att ge barnet ersättning för sina biologiska föräldrar.

Herr talman! Vi diskuterar relationerna mellan föräldrar och barn och lagar som kan styra dessa relationer. Vi diskuterar alltså viktiga band mellan människor. Det är mycket bra om vi gör det med ödmjukhet och med hänsyn till olika uppfattningar om dessa relationer. Betänkandet innehåller flera punkter, jag ska inte dröja vid alla. Jag ska försöka tala framför allt om talerätt vid hävande av faderskap och om rätten att väcka talan om umgänge. När det gäller talerätten vid hävande av faderskap är bakgrunden av diskussionen rätt så känd. Det viktigaste verkar vara för dem som har skrivit utskottsbetänkandet att behålla lagarna såsom de är skrivna. Det är självklart att man måste tänka ordentligt när man vill ändra lagar, men frågan är om vi ibland inte agerar bara av ett slags tröghet i samma riktning som tidigare. I alla motioner som har väckts i den här frågan finns starka argument. Det talas där om änkor som ställs i en psykologiskt och ekonomiskt svår situation vid makens frånfälle då det uppdagas att det finns en tidigare okänd arvinge. Det talas om regler som är gamla och som innebär brister i rättssäkerheten för efterlevande maka och barn. Det talas om att det ligger i alla partners intresse, i moderns, barnets och den utpekade faderns intresse, att ett faderskap blir riktigt fastställt. Sedan vet vi alla att de vetenskapliga möjligheterna att bevisa faderskap har blivit mycket avancerade i vår tid. Då är det lite konstigt att vi fortfarande håller oss vid det gamla, att vi inte vågar ta steget och acceptera att lagar ändras. Tidigare fanns det en stor osäkerhet i de här frågorna. Då var det kanske naturligt att försöka överväga olika partners ståndpunkter när man bestämde hur en sådan konflikt skulle få en lösning. I dag har den här osäkerheten nästan försvunnit. Då finns det faktiskt anledning att tänka över lagen och försöka ändra på den. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Sedan skulle jag gärna vilja tala mycket mer om rätten att väcka talan om umgänge, om far och morföräldrarnas rätt att väcka den här talan och umgås med sina barnbarn. Jag tror att vi under en längre tid har levt med en relativt konstig bild över relationerna mellan familj och samhälle. Det verkar som om man tror att samhället bättre företräder barnets intresse än familjen. Jag kan illustrera detta synsätt med direkta citat ur betänkandet. Det står t.ex.: "När bestämmelsen i 6 kap. 15 a § om umgänge mellan barnet och andra personer än barnets föräldrar infördes, ansågs det mindre lämpligt att var och en som anser sig stå barnet nära skulle kunna föra talan vid domstol om umgänge." Det är en konstig fras. Mor och farföräldrar är inte "var och en". Mor och farföräldrar är i vanliga situationer vuxna som står barnet mycket nära. På annat ställe står det: "Rätten att föra talan anförtroddes socialnämnderna, som ansågs kunna bedöma i vilka fall det är motiverat utifrån barnets bästa att inleda umgängesprocess." Vidare står det att "det uteslutande är barnets intresse och behov av att träffa t.ex. mor och farföräldrar som skall tillgodoses". Inte ett ord om mor och farföräldrarnas intresse av att träffa sitt barnbarn! Det är en konstig motsättning. Hur kan man se på en relation bara från en enda synvinkel? Jag tycker t.o.m. att sådana påståenden innehåller en kärna av grymhet och brist på respekt för äldre människor. Jag tror att vi behöver tänka ordentligt på de här frågorna, att vi på många sätt behöver ompröva äldre ställningstaganden som under en lång tid har betraktats som självklara. Jag påminner alltså om det som vi skrev i vår reservation, att den nuvarande lagstiftningen nedvärderar far och morföräldrarnas betydelse för barnen och barnens behov av nära kontakter med närstående släktingar. Sådant umgänge är oftast en rikedom för barnen. Sådana relationer verkar i de flesta fall för barnens bästa. Jag vill också påminna om några andra saker. Vi talar mycket ofta i dag mot segregation, för ett samhälle där människokontakter och människornas möten med varandra är varma, avslappnade och skapande. Ska vi acceptera att vissa barn växer upp utan att över huvud taget ha kunnat umgås med sina mor och farföräldrar. Denna syn på relationer mellan äldre och barn är också någonting som i många invandrarmiljöer skapar förundran och ibland också avståndstagande från det svenska samhället. Hos väldigt många människor som kommer från andra delar av världen är familjens betydelse för barnen oerhört stor. Familjeumgänge är en av de viktigaste grunderna i vardagen. I detta sammanhang tror jag att vissa svenska miljöer har någonting att lära sig av invandrarna. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3 och hoppas på en förändrad attityd hos alla partier. Sedan vill jag påminna om en mycket vacker svensk film, en av de vackraste filmerna, nämligen Fanny och Alexander. Kom ihåg mormodern i Fanny och Alexander! Kom ihåg den mycket varma relationen mellan mormodern och barnen! Mormodern var på sätt och vis räddningsplankan när de vuxna som stod mellan mormodern och barnen hade tappat kontrollen över vardagen. Jag skulle gärna vilja att vi nästa år ändrar de felaktiga bestämmelserna.

Herr talman! I dag behandlar vi lagutskottets betänkande LU15, Vissa frågor rörande föräldrabalken. I betänkandet behandlar utskottet närmare 40 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2000 i olika frågor rörande föräldrabalken. Inledningsvis vill jag redan nu yrka bifall till förslagen i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. I dag har vi delat på debatten om betänkandet LU15. Marianne Carlström kommer att ägna sig åt de frågor som berör de homosexuellas rätt att adoptera och få assisterad befruktning. Jag kommer att ägna mig åt vårdnad, umgänge samt gode män och förvaltarfrågorna i betänkandet. Herr talman! Rättsförhållandet mellan föräldrar och barn regleras i föräldrabalken. Föräldrabalken har genomgått betydande förändringar under de senaste decennierna, från början av 1980 talet har barnets rättigheter stärkts upp i lagstiftningen. Barnets bästa har varit och är ledstjärnan vi lagstiftare har att arbete under. Lagstiftaren har också pekat på föräldrarnas möjligheter att i allt större utsträckning genom samarbetssamtal ta det gemensamma ansvaret för att få till stånd lösningar och själva avgöra hur umgänge och boende ska se ut för de aktuella barnen inom just den familjen som bryter upp. Dessa samarbetssamtal ska erbjudas i alla kommuner. Herr talman! Vi lever i en ständigt föränderlig värld där barnperspektivet alltid ska finnas med i allt offentligt beslutsfattande som rör barn. Utmaningen för vårt arbete är att skapa ett samhälle där varje barn, oavsett kön eller etniskt ursprung, oberoende av föräldrars sociala eller ekonomiska ställning, kan förverkliga sina personliga drömmar och livsmål, utveckla sina talanger och skapa sig en framtid efter sin egen lust och förmåga. Barnens rätt att komma till tals i frågor som berör dem själva i bl.a. mål och ärenden om vårdnad och umgänge samt i adoptionsärenden är också en viktig förändring som tillkom den 1 januari 1996 i föräldrabalken. Denna reform innebar att den som verkställer utredning i sådana mål ska, om det inte är olämpligt, söka kartlägga barnets inställning och redovisa den för rätten. Detta område gällande föräldrabalken är ett lagstiftningsområde som står inför ständiga utvecklingsförändringar i Sverige och internationellt. Vi kommer, genom vårt beslut om tillkännagivande till regeringen våren 1999, få till stånd en utvärdering av 1998 års föräldrabalksreform. Herr talman! När det gäller talerätt vid hävande av faderskap så vill man i motionerna L416, L433 och L453 nu ha till stånd en genomgripande utredning där olika aspekter på problemen och de olika intressena blir noggrant genomlysta - detta gällande änkans och barnens talerätt i mål om hävande av faderskap. I motion L416 skriver man följande: "Numera ärver efterlevande barn sin döde far även om barnet fötts utanför äktenskapet. Många änkor har ställs i en psykologisk och ekonomisk svår situation vid sin makes frånfälle, då plötslig uppdagas att det finns en tidigare okänd arvinge. Även om änkan misstänker att faderskapet är felaktigt har hon idag små möjligheter att väcka talan."

Är barnets mor gift vid barnets födelse ska maken anses som barnets far. Denna faderskapspresumtion omfattar även den situation att modern är änka och barnet fötts inom sådan tid efter mannens död att det kan vara avlat dessförinnan. Faderskapspresumtion kan brytas, exempelvis då det är utrett att modern haft samlag med annan man vid tiden för befruktningen eller att en annan man erkänner barnet som sitt. Mannens maka har här i vissa fall rätt att föra talan, en sådan rätt föreligger i de fall barnets far avlidit före barnets födelse eller visserligen avlidit efter barnets födelse, men ej varaktigt sammanbott med barnet och ej eller erkänt det som sitt. Faderskap kan fastsällas också genom bekräftelse. Mannen har då själv skriftligen erkänt barnet som sitt. Kommer det fram efteråt att han inte är far till barnet ska rätten förklara honom som ej far till barnet. Rätt till sådan talan föreligger för änkan och barnen om det inte har förflutit mer än ett år från den dagen han fick reda på faderskapet och själv före sin död ej vidtagit några åtgärder att få faderskapet upphävt. Faderskap genom dom förutsätter att det är konstaterat att modern haft samlag med den utpekade fadern. I dessa fall är det i dag med blodundersökningar med DNA-teknik som man säkert konstaterar vilken man som är far till barnet, oftast med över 99 procents säkerhet. När det gäller äldre domar krävs det att nya omständigheter har inträffat som gör att faderskapet kan ifrågasättas. Denna begränsningsregel motiverades med att ett barn inte bör att riskera att det bli faderlöst lång tid efter sin födelse. Utskottet har behandlat denna fråga tidigare, och vid 1998 års behandling utgick man från att bestämmelserna skulle präglas av hänsyn till barnets bästa. Utskottet vill också peka på att i den juridiska litteraturen har frågan ställts om att ett rättsligt faderskap, i sådana sammanhang som tas upp i motionerna, inte bör betraktas ur ett perspektiv som även inkluderar respekt för ett socialt faderskap och barnets intresse av att vara bibehållet sin rättsliga status som barn till en viss man. Herr talman! Gällande talerätten om umgänge har en del motionärer tagit upp mor och farföräldrars betydelse för barnet och rätten att få till stånd umgänge. Nuvarande lagstiftning säger att det är vårdnadshavaren som har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med närstående så långt som möjligt tillgodoses. Mor och farföräldrarnas rätt till umgänge med barnet ska ju precis som föräldrarnas rätt ses utifrån barnets behov av umgänge, inte den närståendes behov. Nuvarande ordning innebär att socialnämnden genom stämning - efter utredning och bedömning om det är till fördel för barnet - får ta upp frågan om umgänge med annan person än föräldern. En utvidgning av kretsen talesberättigade ligger inte i linje med strävandena att så långt som möjligt undvika domstolsprocesser om umgänge. Utskottet är inte berett att föreslå någon förändring. Det kan finnas anledning för regeringen att följa frågan med hänsyn till frågans vikt och de svårigheter som kan finnas vid tillämpningen. Men utskottet förutsätter att så kommer att ske utan något formellt tillkännagivande. Herr talman! När det gäller barn till missbrukare, misshandlare eller psykiskt sjuka föräldrar finns det i motion L429 ett förslag om inrättande av god man för dessa barn. Denne gode man skulle då följa dessa barn under uppväxten och kunna sökas i barnets närhet. Självklart behöver dessa barn och deras familjer ett stort stöd från samhället. Vi runtomkring som åser förhållanden där barn utsätts för att leva i en familj med missbrukande föräldrar har ett stort samhällsansvar, oavsett om vi är släktingar, vänner, grannar, personal inom offentlig sektor eller myndighet. Dessa barn får oftast också bli föräldrar till sina föräldrar, vara mycket bekymrade över den vuxnes missbruk och får allt oftare ta ett väldigt stort ansvar för hemmet. När detta har gått för långt brukar det inte finnas något annat att göra än att skilja familjen åt utifrån barnets bästa. Vi har i Sverige genom mördavårdscentraler, bvc, läkarkontroller, skolsköterskor, skolkuratorer, socialtjänst, lagar och regler m.m. ett socialt skyddsnät som ska se till dessa barn och vidta åtgärder som gagnar just det barnets bästa. När det gäller socialtjänstens ansvar för barn som finns i familjer med ett sådant här riskbeteende följer handläggarna inom socialnämnden de lagar och regler som vi i riksdagen har beslutat. Varje handläggare har dessutom ett personligt ansvar för att följa upp de ärenden där det råder misstanke om att barn far illa. Vidare finns det i regel kontaktpersoner utsedda ur närmiljön för de situationer då det lämpar sig bäst. Det finns också möjlighet till avlastningshem. Berit Adolfsson säger vidare i sin motion att möjligheterna att ta barnet ur miljön till fosterhem ofta är uttömda, eftersom det är ont om fosterföräldrar och man inom socialvården ofta ser barnets närvaro som en möjlighet att förhindra att föräldrarna helt går under. Jag vill bara i detta sammanhang peka på att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för socialvården, och i socialtjänstlagen, 1980:620, 23 § finns följande lagtext: Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer.

Herr talman! Det var en väl genomgången redovisning av majoritetens ställningstagande. Jag skulle bara vilja tala lite grann om god man till utsatta barn. Det är naturligtvis allas ansvar. Marina Pettersson räknade upp sex sju personer som har ansvar för dessa. Men problemet är ju svängdörren i hemmet för dessa barn. Dessutom arbetar handläggarna bara på dagtid. När det gäller socialvården och dess tillsyn har jag motionerat om en översyn av socialtjänstlagen, för jag ser att den brister i många sammanhang. Men jag undrar vad Marina Pettersson har emot förslaget om en god man. Det är väldigt många argument mot, men skulle det inte vara bra med någon vuxen människa i närheten av barnet som har den här uppgiften, på samma sätt som en god man för äldre människor, som jag själv har varit till flera stycken äldre? När det gäller samarbetssamtalen, som Marina Pettersson inledde med, undrar jag om Marina Pettersson också har märkt att socialtjänsten inte erbjuder utan tvingar människor till samarbetssamtal, även om barnets far har utövat misshandel i familjen. När det gäller särkullbarn kan jag inte förstå att det ska vara så svårt att ändra på en lagstiftning som uppenbarligen har sina brister. I tidigare svar på de här motionerna har man sagt att det gäller så få personer att det inte är lönt att ändra detta. Jag tycker att detta är en viktig princip, som jag sade i mitt anförande. Dessutom säger Marina Pettersson att det är en föränderlig värld, men det trodde jag inte att majoriteten i den här riksdagen hade märkt.
Herr talman! Jag förstår Berits goda tanke med förslaget om god man, men som hon själv i viss mån påpekar i sin motion finns det en risk att en god man blir ytterligare en person i svängdörren. Det finns ju en kader av människor, precis som Berit Adolfsson säger i motionen, som ska se till det utsatta barnets bästa. Risken finns faktiskt att det på det här sättet blir en till. När det gäller samarbetssamtalen är de såvitt jag vet inte tvingande för föräldrarna enligt lagtexten.
Herr talman! När det gäller den gode mannen är det min förhoppning att alla de som springer i barnets hem som gör att barnet inte tyr sig till någon ska bytas ut mot en god man. Det är min förhoppning att även majoriteten ska inse detta så småningom. När det gäller umgänge med far och morföräldrarna förstår jag inte tanken att sociala myndigheter har större möjligheter att förstå barnens behov än faroch morföräldrarna. Om jag uppfattade texten rätt är sociala myndigheter där för att ge en viss restriktivitet när det gäller domstolsförfarande i de här frågorna. Om det blir ett domstolsärende till kan ju inte spela någon roll, om barnen mår bättre av det. Det kan väl ändå inte vara en begränsning.
Herr talman! Berit Adolfsson talar i sin replik om mor och farföräldrarnas roll, och självklart är moroch farföräldrarnas roll väldigt viktig. För barnens skull hoppas vi att vi i framtiden ska kunna få, precis som Ana Maria Narti sade i sitt anförande, en större gemenskap i samhället mellan familjerna och över generationsgränserna. När det gäller umgängesrätten för mor och farföräldrar är det så att om vi nu skulle införa en talerätt för mor och farföräldrar finns det faktiskt också situationer där det inte är lämpligt med kontakt. Genom att socialnämnderna får föra talan när det gäller umgänge med närstående person har utskottet uppfattningen att det i dag är det allra bästa för barnets bästa.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar många olika frågor som rör föräldrabalken. Marina Pettersson från Socialdemokraterna har på ett ypperligt sätt beskrivit majoritetens ställningstagande i dessa frågor och orsakerna och anledningen till våra ställningstaganden. Jag kommer att avstå från att gå närmare in på dem. Det har Marina Pettersson gjort väldigt bra. Jag instämmer i de delar där Marina Pettersson har beskrivit majoritetens ställningstaganden. Herr talman! Kjell Eldensjö tog upp den fråga som jag i stället kommer att ägna mitt anförande åt. Det gäller frågan om homosexuellas möjlighet att adoptera barn och också frågan om lika rättigheter för homosexuella i lagstiftningen. Kommittén om barn i homosexuella familjer överlämnade den 31 januari 2001 betänkandet Barn i homosexuella familjer. Mot bakgrund av vad som har framkommit i forskningen på området anser kommittén att de rättsliga skillnader som finns i dag vad gäller homosexuella respektive heterosexuella pars möjligheter att adoptera inte längre är sakligt motiverade. Kommittén föreslår därför att registrerade partner i likhet med makar ska ges möjlighet att gemensamt prövas som adoptivföräldrar. Vidare föreslår kommittén att det införs en möjlighet för registrerade partner att adoptera den andra partnerns barn under samma förutsättningar som i dag gäller för gifta par. När det gäller assisterad befruktning föreslår kommittén att lesbiska par som registrerat partnerskap eller lever i ett samboförhållande i likhet med heterosexuella makar och sambor ska ges möjlighet att erhålla sådan befruktning vid allmänt sjukhus. Reglerna för fastställande av rättsligt föräldraskap bör enligt kommitténs uppfattning motsvara de regler som gäller för heterosexuella par. Kommittén föreslår också att en bestämmelse om moderskapspresumtion införs, dvs. om modern är registrerad partner ska hennes partner automatiskt anses som rättslig förälder till ett barn som föds inom det registrerade partnerskapet, precis som det är i heterosexuella förhållanden. Slutligen föreslår kommittén att en bestämmelse ska införas i föräldrabalken om att uppgift om vem som är spermagivare vid en insemination bör antecknas i socialnämndens akt rörande faderskaps eller moderskapsutredningen. Därutöver föreslår kommittén att homosexuella par som registrerat partnerskap eller som lever i samboförhållanden ska ges möjlighet att utses till särskilt förordnade vårdnadshavare. Herr talman! Först och främst är det inte speciellt tandlöst att se till verkligheten och till de barn som redan i dag lever i homosexuella familjer. Såvitt jag förstår gör inte kristdemokraterna och Kjell Eldensjö det. Detta har också varit den största frågan räknat i antalet berörda barn i den statliga utredning som bl.a. jag varit ledamot i. Frågan om internationella adoptioner berör minst antal barn men har å andra sidan varit och är den mest kontroversiella. Faktum är att det finns många barn i Sverige som inte har samma juridiska rättigheter och skydd som andra barn enbart på grund av att deras föräldrar är homosexuella. Dessa barn och deras familjer osynliggörs i lagstiftningen i dag. Och ser vi till kristdemokraternas ställningstagande - och inte minst den reservation som Kjell Eldensjö läste upp för oss tidigare här i dag - accepteras inte barnen till homosexuella föräldrar, och respekten för dessa familjer lyser med sin frånvaro. För Vänsterpartiet är det villkorslöst att barnet alltid ska stå i centrum i frågor där barn är inblandade och att beslut som fattas alltid ska utgå från principen om barnets bästa. En adoption ska alltså innebära att barnen som blir adopterade ska få komma till de bästa möjliga föräldrarna utan att vissa av föräldrarna blivit exkluderade på grund av sin sexuella läggning. Vad är då detta "barnets bästa" som det hela tiden hänvisas till och som vi hänvisar till? För mig är barnets bästa bl.a. detsamma som att ha föräldrar som kan ge omsorg, kärlek och trygghet, vilket alla barn har rätt till. Än bättre blir det när barnet är önskat och planerat. Att dessa vuxna råkar tillhöra samma kön är helt ointressant i sammanhanget. Homosexuella män och lesbiska kvinnor rör sig inte enbart i manliga eller kvinnliga miljöer. Precis som i ett heterosexuellt pars liv finns det flera vuxna förebilder tillgängliga, både i familjernas umgängeskrets och i barnets vardag. Ett mycket stort antal barn växer i dag upp med bara en förälder, och majoriteten av dessa gör det utan att få några psykiska men av detta. Manliga och kvinnliga förebilder behöver med andra ord inte nödvändigtvis finnas inom den trängre familjekretsen. Ser man på adoptionsfrågan i sig vet vi att det är väldigt speciellt för ett adopterat barn att just vara adopterad. Det finns barn som farit illa och som haft det väldigt jobbigt. Detta faktum ifrågasätter enbart adoptionen över huvud taget och skulle i så fall kunna leda till att adoptioner skulle stoppas helt. Det tycker inte jag och Vänsterpartiet. Det positiva väger över, och jag tycker att adoptioner ska vara tillåtna. Däremot ser vi inte i Vänsterpartiet varför just homosexuella skulle innebära en större risk för adoptivbarn än heterosexuella som adopterar. Majoriteten av de adopterade som farit illa och som inte mår bra har trots allt växt upp med heterosexuella föräldrar. Det är alltså heterosexuella föräldrar som inte räckt till eller som utsatt sina adoptivbarn för t.ex. övergrepp. Hur ser kristdemokraterna och Kjell Eldensjö på det? Här har vi svart på vitt, forskning och fakta, som visar på det. Detta är trots allt inte tillräckligt argument för att stoppa alla adoptioner för heterosexuella. Nej, herr talman, Vänsterpartiet ser inte någon som helst skillnad mellan homosexuellt och heterosexuellt föräldraskap, mer än att i det ena fallet är föräldrarna av samma kön och i det andra av motsatt kön. Föräldrarnas sexualitet har således inget med barnen att göra oavsett om föräldrarna är homo eller heterosexuella. Och nej, herr talman, Vänsterpartiet tror inte att föräldrarnas sexuella läggning innebär en större risk än andra risker för barn att bli mobbade i skolan, oavsett om föräldrarna är homo eller heterosexuella. Samma sak och samma slutsats kan dras av all den forskning som finns både i Sverige och internationellt. Så till frågan om varför människor skaffar barn. Jag hoppas att det beror på att de vill ha barn, och det är ju så klart själviskt. Detsamma hoppas jag är avgörande när människor adopterar barn, att de adopterar för att de vill ha ett barn som de kan ge kärlek och trygghet till. Jag skulle aldrig önska ett barn att komma till föräldrar som ett biståndsprojekt eller för att de tycker synd om barnet. Det måste alltid handla om äkta längtan efter barn och att föräldrarna kan ge barnet den bästa möjliga uppväxten. Allt detta återfinns i en hemutredning inför en prövning av adoption och ska gälla lika för alla oavsett sexuell läggning. Frågan om kärnfamiljen, vilken kristdemokraterna marknadsför som den enda rätta, ser jag som varje familjs eget fria val. Kjell Eldensjö lyfter även upp den frågan i den reservation som kristdemokraterna har som återfinns i betänkandet om barn i homosexuella familjer. Jag ser det som oerhört viktigt att alla samlevnadsformer värderas lika och att alla familjekonstellationer ses som likvärdiga. Det måste handla om de enskildas egna val, och då ser ju människors val väldigt olika ut. Vissa föredrar mamma, pappa och barn, andra föredrar mamma och barn, eller mamma, mamma och barn, eller pappa, pappa och barn, eller pappa, mamma, mamma och barn eller varför inte mamma, mamma, pappa, pappa och barn, etc. Inte ens kärnfamiljen, vilken jag starkt ifrågasätter som begrepp, har något med den sexuella läggningen att göra. Jag tror att man hamnar i en återvändsgränd om man ser tillvaron ur ett heteronormativt perspektiv. Då fastnar man i att det ska vara som det alltid har varit, och man avskärmar sig från verkligheten. Det är just dessa heteronormativa tendenser som förstärker eller föder folks fördomar. Heteronormativitet innebär alltså att normen alltid utgår från ett heterosexuellt perspektiv till varje pris. Detta pris ska ingen behöva betala, vare sig vuxna eller barn. Det är vi i Vänsterpartiet fullt övertygade om. Nej, Kjell Eldensjö, experterna har inte fel! Men de kommer till andra slutsatser än vad majoriteten i den statliga utredningen gör. Det handlar således inte om ett allmänt tyckande. Alla i den statliga utredningen har utgått från samma studier och faktamaterial. Det är alltså omöjligt att lyfta fram en ståndpunkt som den enda sanningen. De slutsatser som utredningen slutligen kommit fram till har självfallet varit politiska bedömningar. Alla våra experter har varit oerhört viktiga, och de har delat med sig av sina erfarenheter och sitt professionella kunnande. Ingen av de experter som ställt sig mot förslaget hade någonsin kommit i kontakt med internationellt adopterade barn till homosexuella föräldrar. Alltså var inte det en erfarenhet som de kunde uttala sig om. Det handlar uteslutande om att göra de olika bedömningarna utifrån vilka slutsatser man drar. Det är inte konstigare än att vi kommer till olika slutsatser och har gjort olika bedömningar. Alla har vi utgått från principen om barnets bästa. Det som är än mer intressant är det faktum att ledande tjänstemän gång på gång påpekat att om det skulle finnas problem i homosexuella familjer så hade det kommit till deras kännedom. Och så har inte varit fallet. Visste ni om att homosexuella kan få barn och att många redan har det? Vissa har tydligen inte förstått det här. Ingen har väl någonsin påstått att två personer av samma kön kan få biologiska barn med varandra. Men trots det påpekas detta faktum ideligen av skrämda människor och skrämda ledamöter. Hur svårt är det att få en spermadonator? Det är inte alls svårt! Homosexuella är lika fertila som heterosexuella. Varje enskild individ är kapabel till befruktning, precis som heterosexuella. Det är också så de flesta barnen tillkommit i homosexuella familjer. När vi diskuterar barns utveckling och sambanden mellan föräldrarnas sexuella läggning och barnens psykosexuella utveckling vill jag hänvisa till utredningens betänkande. Det finns mycket forskning kring barn som växt upp med homosexuella föräldrar. De slutsatser man kan dra av forskningen är bl.a. att det inte förekommer några skillnader i utveckling mellan barn som växt upp med homosexuella föräldrar och barn som växt upp med heterosexuella föräldrar. Frågan återkommer om vilka den statliga utredningen har lyssnat till, och varför vissa av experternas slutsatser inte har fått gehör, liksom den befängda tanken eller anklagelsen mot riksdagen eller regeringen att utredningen skulle vara ett beställningsverk. Den statliga utredningen har lyssnat till de adopterade. Men som jag har nämnt tidigare har det visat sig att alla adopterade faktiskt inte har samma åsikter. Det finns flera olika organisationer, Kjell Eldensjö. Alla de adopterade tycker inte precis likadant, och alla adopterade tycker alltså inte som Kristdemokraterna i den här frågan. De är individer och enskilda människor allihop. Precis som debattörerna tidigare har tagit upp tycker alltså de adopterade olika. Det är självklart. Frågan är varför vi ska välja att lyssna på dem som tycker som Kristdemokraterna i stället för att lyssna på dem som tycker som majoriteten i kommittén. Nu har vi lyssnat till bådadera, och kommittén har dragit sina slutsatser av det. De slutsatser som utredningen har dragit har uteslutande handlat om politiska sammanvägningar, än en gång med utgångspunkt i principen om barnets bästa. Då har det inte varit särskilt svårt att komma fram till det resultat som nu presenterats. Återigen vill jag poängtera, herr talman, att föräldraskapet inte har något med den sexuella läggningen att göra. Varför ifrågasätter inte Kristdemokraterna och även Moderaterna de heterosexuellas möjligheter att prövas för adoption? Kan det bli tydligare än så här? Herr talman! Betänkandet om barn i homosexuella familjer är ett mycket stort steg framåt i strävandena att behandla alla människor lika oavsett sexuell läggning. Mot denna bakgrund anser vi det mycket angeläget att beredningen av frågan ges hög prioritet inom Regeringskansliet så att ett lagförslag i enlighet med kommitténs förslag kan föreläggas riksdagen under det kommande riksdagsåret. Vi i Vänsterpartiet har inte ansett det erforderligt att avge någon formell reservation till förmån för de motioner där vi vill ha till stånd en ordning som innebär rätt för alla människor att bli prövade som adoptivföräldrar. Vi utgår nämligen från att regeringen kommer att utforma sin proposition i frågan i enlighet med kommitténs betänkande om barn i homosexuella familjer.

Herr talman! Nej, Tasso Stafilidis, vi är inte skrämda. Men vi har en ståndpunkt som vi står fast vid. Jag skulle vilja peka på något ytterligare från utredningen. Det är ett tjockt betänkande - ungefär 1 000 sidor sammanlagt i de två böckerna. Jag tycker ändå att materialet för det ställningstagande som majoriteten har gjort är ganska tunt. Tasso Stafilidis talar om att det finns forskning och utredningar som visar att allt är så bra när det gäller barn i homosexuella familjer. I betänkandet finns t.ex. en undersökning av barn som lever med homosexuella föräldrar och hur de har upplevt sin situation. I undersökningen finns endast 20 barn med. Vi har tidigare hört talas om att det skulle finnas 40 000 barn. I och för sig hör vi sällan den siffran, men det måste ändå finnas många fler än så här. Det är en ganska liten undersökning, får man väl säga. Dessutom är dessa barn inte slumpmässigt utvalda, utan de har frivilligt anmält sig. Då kan man förstå att resultatet blir något helt annat än om man hade haft ett slumpmässigt urval av barnen. Över huvud taget är det dåligt med forskning om adoptioner. Det är också därför som vi har föreslagit i en reservation att man ska göra en utredning av hela adoptionslagen. Jag skulle vilja fråga Tasso Stafilidis om han tycker att han utifrån detta underlag, som jag tycker i många fall är väldigt grunt trots volym och tjocklek, kan bevisa att det i ett livsperspektiv går bra för barn som har växt upp i homosexuella familjer.
Herr talman! Mitt direkta svar på Kjell Eldensjös fråga är: Självfallet kan jag det! Vänsterpartiet och jag står bakom det förslag som kommittén har lagt fram. Detta krav har också Vänsterpartiet ställt här i kammaren tidigare. Jag hoppas att Kjell Eldensjö får möjlighet att läsa de 1 000 sidorna i betänkandet. Där kommer även Kjell Eldensjö nämligen att finna på vilket sätt forskningen har gjorts och på vilket sätt den är relevant. Kjell Eldensjö har bl.a. missat att det som ligger till grund för slutsatserna i utredningen inte enbart handlar om den svenska forskningen och de svenska studierna. Det rör sig om ett fyrtiotal andra studier som är gjorda runtom i hela världen. Jag vill ändå lyfta fram den fråga om forskningen som Kjell Eldensjö själv tar upp. Vad är det som Kjell Eldensjö efterlyser och som forskningen kommer att visa? Jag vill än en gång påminna om den fråga som jag ställde i mitt anförande. Kjell Eldensjö och Kristdemokraterna påstår att barn behöver föräldrar av båda könen. Hur ser ni i Kristdemokraterna på de adoptivbarn som i dag lever i homosexuella familjer - för de finns trots allt? Tycker ni att de ska bli fosterhemsplacerade eller omhändertagna? Tycker ni att alla de barn som lever tillsammans med homosexuella föräldrar ska bli omhändertagna? Vill Kristdemokraterna ha en sådan ordning? Och framför allt: Hur ser ni på de adoptivbarn som råkar illa ut i heterosexuella familjer? Jag har aldrig hört någon kristdemokrat ställa sig upp och säga att förhållandena för dessa barn innebär att vi ska hindra heterosexuella från att adoptera barn.
Herr talman! Tasso Stafilidis säger att man har lyssnat på experterna och organisationerna och att det finns mer än en organisation som utgör de adopterades röst. Jag har hört talas om ytterligare en, och den heter Adopterade och andras röst. Jag tycker att bara namnet talar för sig självt i det här fallet. Om det skulle finnas två sanningar, vilket jag inte tror att det gör, funderar jag på om det inte kan vara värt att tillämpa en försiktighetsprincip i det sammanhanget och inte utvidga adoptionsrätten så länge man inte har kunnat bevisa att det inte finns några problem med detta. Jag har en annan fråga i det här sammanhanget. Anser Tasso Stafilidis att de politiker som står bakom ställningstagandet i den här kommittén är mer kompetenta än de experter på barn och adoptioner som har suttit med i utredningen? Man har ju gått emot dem och säger att det är den politiska sanningen som är den riktiga. Det går säkert att lösa problemen för adoptivbarn i homosexuella familjer på annat sätt, t.ex. genom avtal, testamenten osv. Som jag ser det finns det ingen anledning att öka det antalet ytterligare om det skulle finnas problem, och vi har alltså inga bevis för att så inte är fallet.
Herr talman! Nej, Kjell Eldensjö, Vänsterpartiet kan inte se att det skulle finnas någon skillnad på heterosexuella och homosexuella föräldrar. Därför förstår jag inte heller varför försiktighetsprincipen skulle gälla mer för homosexuella föräldrar än för heterosexuella föräldrar. Vi i Vänsterpartiet utgår från barnets bästa. Alla barn ska ha samma juridiska rättigheter och samma juridiska skydd. Lagstiftningen måste behandla barnen med samma respekt oavsett om deras föräldrar är homosexuella eller heterosexuella. Man ska givetvis utgå från försiktighetsprincipen när man arbetar med och fattar beslut i frågor som rör barn. Men ni i Kristdemokraterna väljer att enbart lyfta upp en viss grupp som ska präglas av försiktighetsprincipen. Kjell Eldensjö svarade inte på den fråga som jag ställde. Vi har ju svart på vitt. Det finns undersökningar, domslut osv. som visar att det finns adoptivbarn som har råkat väldigt illa ut i Sverige i dag. De har råkat ut för övergrepp och diverse andra hemskheter. De har utsatts för detta av sina heterosexuella föräldrar. Nu har inte Kjell Eldensjö någon mer replik, men tycker Kristdemokraterna att det är fog nog för att stoppa alla internationella adoptioner? Det tycker inte vi i Vänsterpartiet. Vi vill värna om alla barns lika rättigheter. Även lagstiftningen ska acceptera dem och synliggöra dem. Det tycker vi inte att lagstiftningen gör i dag.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller lagstiftning som berör familjekonstellationer, adoptioner och talerätt för hävande av faderskap. Jag vill börja med det sistnämnda. Rättsläget i fråga om fastställande av faderskap är i dag något oklart. Jag påstår detta med hänvisning till att en änka inte kan föra talerätt mot en okänd påstådd arvinge som dyker upp efter makens död. Det borde ligga i allas intresse att en ordentlig undersökning görs för att kunna fastställa faderskapet, men så är det inte i dag. De barn, oftast vuxna, som inte haft något umgänge och ingen kontakt med den påstådde fadern, som inte existerat såtillvida att det inte tidigare framkommit att det funnits barn. I ett demokratiskt land borde rättstryggheten vara heltäckande och även omfatta de redan kända arvingarna. Med hänvisning till detta yrkar jag bifall till reservation 1. Sedan vill jag gå in på frågan om adoptioner. Sedan en tid tillbaka pågår en livlig diskussion angående de homosexuellas rättigheter att bli prövade för adoption av barn. Blir det en förändring av gällande lagstiftning så blir Sverige det första land i världen att godkänna homosexuellas rätt att adoptera barn. Mitt parti, Centerpartiet, har redan tagit ställning för att homosexuella ska kunna prövas för adoption av barn. Men på den här punkten delar jag inte mitt partis ställningstagande, så jag vill därför ge min syn på adoptionsfrågan. Debatten i adoptionsfrågan har hittills mest fokuserats på vuxenperspektivet och inte på barnperspektivet. En intensiv lobbning har bedrivits av förespråkarna för homosexuellas rätt till adoptioner, men trots detta så är många fortfarande tveksamma. Bland dem som är tveksamma eller klart säger nej finns en mängd människor med olika erfarenheter och kunskaper. Några är etablerade experter på frågor som rör barn. Representanter för Statens nämnd för internationella adoptioner är kritiska till utredningens förslag. De liksom flera andra hävdar att alltför mycket har fokuserats på de vuxnas rättigheter och behov. Olika adoptionsorganisationer är också kritiska till kommitténs förslag - Rädda Barnens organisation, tidigare barnombudsman och dessutom ett antal andra barnexperter och barnpsykologer - detta med anledning av att den parlamentariska kommittén, Barn i homosexuella familjer, presenterade sitt ställningstagande i slutet av januari. En majoritet inom kommittén var för att homosexuella ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Värt att notera är att biträdande experter på barn har en avvikande mening gentemot majoritetens ställningstagande. De anser bl.a. att underlaget för olika studier har varit bristfälligt, och med hänsyn till att man i dag vet för lite om de adopterade som levt i homosexuella familjer så kunde de inte instämma i majoritetens ställningstagande. Jag tycker också att det är viktigt att vi försöker efterleva intentionerna i FN:s barnkonvention, som vi står bakom. Det finns även ett påpekande från FN:s kommitté för barnets rättigheter att Sverige saknar ett system för uppföljning av hur det faktiskt går för redan adopterade barn. Det är angeläget att den uppföljningen görs först innan regeringen presenterar förslag som tillgodoser de homosexuellas krav att kunna adoptera barn. Vi kan heller inte bortse från andra länders åsikter angående homosexuellas adoptionsrätt, de flesta barn för adoptioner är utländska barn. En förändrad lagstiftning i Sverige kan medföra att det blir svårare att adoptera utländska barn för alla, även för de heterosexuella. Barn kan aldrig bli en rättighet - det är en gåva. Tyvärr är det inte alla förunnat att få egna barn, men det kan knappast betraktas som någon diskriminering att några blir utan barn. Den frågan ligger på ett högre plan. Jag anser att det är vår skyldighet att lyfta fram barnperspektivet därför att barnen själva inte har någon som för deras talan. Jag är övertygad om att det är en fördel att växa upp i en tvåkönad relation, under förutsättning att relationerna mellan de vuxna är goda. Därför måste barnens rätt till föräldrar av båda könen komma i främsta rummet. De flesta adopterade barn kommer från andra länder, med annorlunda utseende. Det vore att dubblera "annorlundaskapet" om de dessutom skulle ha två mammor, alternativt två pappor. Identitetskriser har också påvisats vara större bland barn och ungdomar som växer upp med en annorlunda omgivning. Den lilla forskning som finns visar också att adopterade barn har en mer komplicerad identitetsutveckling än andra barn. I olika sammanhang påpekas ofta vikten av förebilder för barn och ungdomar och hur viktigt det är att barn inom dagis har tillgång till manlig personal därför att det är flest kvinnor som jobbar på en sådan arbetsplats. Detta har lyfts fram mer på senare tid därför att många barn lever med endast en förälder och saknar kontinuerlig kontakt med den andra föräldern. Jag tror att det är en viktig vägledande faktor vid olika livssituationer att våra barn och ungdomar har tillgång till både en man och en kvinna i sin närmaste omgivning. Det här är ingen lätt fråga, det är mycket känslor med. Men det handlar inte enbart om vem som är bäst på att ge kärlek och omtanke. Det handlar även om förebilder för identitet, och det handlar om att minimera risker för utanförskap och maximera möjligheter för de adopterade att finna sig väl till rätta och få en bra start i livet. Nu kommer inte frågan upp till något avgörande i dag. Alla motioner i ämnet har avstyrkts. För att inte föregripa den fortsatta beredningen delar jag lagutskottets ställningstagande. I det fortsatta arbetet hoppas jag att barnperspektivet ges ett större utrymme. Med anledning av detta delar jag uppfattningen i reservation 2, att det behövs en allmän översyn av de nu gällande adoptionslagarna.
Fru talman! Jag ska inleda med att jag känner mig stolt som vänsterpartist över att Centerpartiet har tagit ställning för att även homosexuella ska få bli prövade som adoptivföräldrar. Då ställer jag inte min fråga till Viviann Gerdin i hennes egenskap av centerpartist utan i egenskap av enskild riksdagsledamot. Viviann Gerdin tar upp frågan att man ser det här i vuxenperspektivet och inte i barnperspektivet. Det är så klart en otroligt viktig fråga. Det är vad även jag tog upp i mitt anförande. Men jag vill fråga Viviann Gerdin, med all respekt för hennes egna synpunkter och åsikter: Var finns barnperspektivet i Viviann Gerdins uppfattning vad gäller alla de barn som i dag lever med föräldrar som är homosexuella, både barn med en biologisk förälder och internationellt adopterade barn? Var finns barnperspektivet för de barnen,
Fru talman! Jag vill sätta barnets perspektiv i främsta rummet. I det här sammanhanget gäller det i dag ett ovisst antal barn - man tvistar om det är 40 000 eller färre. För att lösa deras situation måste man naturligtvis också uppmärksamma den juridiska vägen. För mig är ändå viktigast den sociala tillhörigheten och identiteten, att känna tillhörighet och ha förebilder. Jag anser inte att det i dag finns ett underlag för att drastiskt ändra den lagstiftning som gäller. Sedan borde man väl också göra en ordentligare utredning för att komma fram till hur många barn det är. Det står 40 000 i kommitténs utredning. Det är en siffra som ifrågasätts av andra. Med tanke på att undersökningen baserar sig på 20 barn som dessutom deltagit frivilligt tycker jag att det inte finns rätt underlag för att gå vidare.
Fru talman! Jag inleder med att uppmana Viviann Gerdin läsa kommitténs betänkande. Där står vad undersökningarna bygger på, hur slutsatserna är dragna. Det står att slutsatserna inte enbart är dragna på de studier som visar de svenska barnens situation här i Sverige. Det visar också hur undersökningarna och forskningen har gått till. Ävenså förklaras siffran med de 40 000 barnen som Viviann Gerdin tar upp. Det är intressant att höra Viviann Gerdins påpekande om sin syn på barnperspektivet. Jag har aldrig hört Viviann Gerdin i den här talarstolen tala om för oss i kammaren på vilket sätt Viviann Gerdin värnar de här barnen. Oavsett som det är 2 barn, 3 barn, 50 eller 40 000 barn har vi inte hört på vilket sätt barnperspektivet kommer in i fråga om dessa barn som har homosexuella föräldrar och oavsett om de har en biologisk förälder eller är internationellt adopterade. Viviann Gerdin säger att hon är fullt övertygad om att barn mår bäst i tvåkönade familjer. Jag vill fråga: Vad bygger Viviann Gerdin den övertygelsen på? Vilken forskning bygger Viviann Gerdin den övertygelsen på? Verkligheten ser lite annorlunda ut. Det är väldigt många barn som växer upp med ensamstående föräldrar, ensamstående heterosexuella och ensamstående homosexuella föräldrar. Hur ser Viviann Gerdin på de barnen? Vad bygger Viviann Gerdin sin övertygelse på?
Fru talman! Jag bygger min övertygelse på de utredningar och den forskning som jag har tagit del av. Då det gäller slutsatserna av den forskningen, både nationellt och internationellt, finns det delade åsikter. Då är frågan: Vad är sanning, den enes eller den andres? Det är en avvägningsfråga. Jag vet att Tasso Stafilidis och Vänsterpartiet inte accepterar argument emot detta, och därför står vi långt ifrån varandra i denna fråga. Även inom den kommitté som har studerat barn i homosexuella familjer har det uttryckts kritik från de experter som har ingått. Det finns väldigt många luckor och många frågetecken. När det gäller de barn som i dag lever med homosexuella föräldrar finns stora brister i dagens lagstiftning. Det är därför som jag ställer mig bakom att man ser över lagstiftningen i adoptionsfrågan. Då ska man se över den hela vägen. Då omfattas även de barn som i dag lever med homosexuella föräldrar. Jag är medveten om att det inte är tillfredsställande juridiskt sett.

Fru talman! Vi socialdemokrater har delat upp dagens debatt i två avsnitt, och jag tänker endast beröra avsnittet om adoption. Motionerna tar upp dels frågan om översyn av adoptionslagstiftningen, dels frågan om homosexuellas rätt att få bli prövade för adoption. I utskottets betänkande framgår tydligt hur frågan om homosexuellas rätt att bli prövade som adoptivföräldrar har behandlats i riksdagen och i olika utredningar under drygt 20 års tid. I början av 1999 tillsattes en utredning som fick till uppgift att undersöka och analysera villkoren för barn i homosexuella familjer. Och om det fanns några sakliga skäl för homosexuella att inte få adoptera barn. Kommittén överlämnade sitt betänkande den 31 Den huvudsakliga frågan som kommittén har haft att ta ställning till var om homosexuell läggning hos föräldrarna är en sådan omständighet som gör det sakligt motiverat att särbehandla homosexuella i fråga om rättsligt föräldraskap. Kommitténs bedömningar gjordes utifrån vad som har utretts i fråga om barn i homosexuella familjer och vad som är känt om adoptivbarns särskilda behov. Kommittén föreslår att det införs en rätt för homosexuella par som lever i partnerskap att - liksom heterosexuella gifta par - bli prövade som adoptivföräldrar. Kommittén föreslår också att en person som lever i partnerskap ska ha rätt att adoptera partnerns biologiska barn, alltså s.k. styvbarns eller närståendeadoption. Detta stärker barnens rättsskydd. Egentligen hade jag inte tänkt att gå in mera på utredningen, men eftersom det har förekommit ganska hårda angrepp på oss i utredningens majoritet känner jag mig tvingad att göra det. Det gäller Kjell Eldensjös och Viviann Gerdins inlägg. Kjell Eldensjö säger att vi har gått emot experterna. Det finns inga som är experter på barn som lever med homosexuella föräldrar. Däremot finns det de som är experter på barn, psykologer och andra. Det finns också de som är experter på adoptionsfrågor, men det finns inga experter på barn som lever i homosexuella familjer. De allra flesta partier säger ja till styvbarnsadoption. Då är det märkligt att man säger nej till rätten att bli prövad för adoption, och vilka signaler ger man då de barn som i dag bor med två homosexuella föräldrar? Man kan inte blunda för hur världen ser ut i dag. Den ser inte likadan ut som för 20-40 år sedan. Sedan kritiserar man utredningens metoder och frågar: Varför bygger man på frivillighet? Ja, men det fattar ju var och en att detta är en dold population. Det går inte att göra några slumpmässiga urval. Homosexuella registreras inte i vårt land. Då finns det bara ett sätt, och det är att göra precis så som utredningen har gjort, nämligen att vända sig till olika organisationer, gå ut på gayklubbar och annonsera. Då får det bli en frivillighet. Det rör sig inte om så många barn. Det handlar inte om 40 000 barn. Den siffran har utredningen bortsett ifrån. Vi har insett att det inte går att få fram hur många barn det är som lever med homosexuella föräldrar, det är omöjligt. Samtidigt tycker jag inte att det är så viktigt. Vi vet att det finns barn som lever med homosexuella föräldrar, och hur ska vi ordna det för dem? Det sägs också att vi har gått emot experterna. Alla experter har vi inte gått emot. Vi har gjort en annan tolkning. Vi har gått emot några adopterade, inte alla. Jag är inte heller säker på att vi har gått emot svenska folket. Det här är en åldersfråga och en kunskapsfråga. Detta har inte varit ett beställningsverk, utan för oss som har varit med i utredningen har det här varit en process. Vi gick inte med på att arbeta i utredningen för att vi ville vara med och genomföra detta beslut, utan vi har tagit del av all forskning och alla undersökningar. Efter ca 1 1⁄2 år bestämde vi oss, för då var vi tvungna att skriva ned vad vi hade kommit fram till. Jag kan förstå att det är lätt att svara nej när man får en enkel fråga i en SIFO-undersökning. Jag anser inte att vi har fallit undan för någon lobbyverksamhet. Väldigt många barn lever i dag med ensamstående föräldrar, och det kan man inte heller blunda för. Man måste inse att det inte är fel. Det är lika viktigt för ensamstående föräldrar som för ensamstående adoptivföräldrar att se till att barnen får förebilder från båda könen, precis som att man på dagis och i skolor är angelägen om att anställa lärare av båda könen. Innan den beredningen är klar vill majoriteten inte säga ja till en översyn av adoptionslagstiftningen. Det får man i så fall göra senare. I motionerna tar man upp den 15-20 år gamla forskningen om barn som adopterats av ensamstående. Den visar att dessa barn i högre grad är representerade på psykiatriska mottagningar. Men vad är det för barn som de har fått adoptera? Jo, barn som är tre år gamla och äldre. Dessutom har man i många fall fått adoptera barn som är sjuka och handikappade. Det borde naturligtvis vara så att ensamstående skulle få adoptera de riktigt små barnen som har lättare att anpassa sig. Det här kan man ändra på nu, i dag. Det behövs ingen lagändring och inga utredningar. Det är bara att sätta i gång.

Herr talman! Jag tänkte först ta upp detta med Sifomätningar och andra mätningar där svenska folket inte visat sig vara med på den linje som majoriteten i utredningen har föreslagit. Jag har läst ett debattinlägg i Göteborgs-Posten där Marianne Carlström uttalar att det är väldigt positivt att de unga har högre siffror här. Då skulle jag vilja säga att det är väl i och för sig inte så konstigt, utan att närmare reflektera över det behov av både mamma och pappa som ungdomar kan ha eftersom de inte har så stor livserfarenhet och kanske inte tänker i samma termer. Det är väl i och för sig inte så märkvärdigt. Men vad som är lite konstigt är att Marianne Carlström värderar ungdomarnas åsikter mer än vad hon värderar medelålders och äldres. Det tycker jag är lite märkligt. I samma tidningsartikel står det: För oss socialdemokrater har ledstjärnan i utredningsarbetet varit skrivelsen i FN:s barnkonvention om att barnets bästa ska vara avgörande för all lagstiftning som rör barn. Det här har, i alla fall enligt min mening, inte så stor bärighet på det beslut som socialdemokraterna m.fl. har fattat. Nu får man tydligen inte säga att det är experter, men experterna och organisationerna har ju motsatt sig detta och har en annan åsikt. De kallas experter i betänkandet, men det vill inte Marianne Carlström kännas vid att de är. Min fråga blir därför: Anser socialdemokraterna att de politiker som står bakom majoritetens ställningstagande i utredningen har högre kompetens när det rör barns bästa i adoptionsfrågor än vad barnexpertis, adoptionsorganisationer m.fl. har, eftersom man inte lyssnar på dem? Och varför vill inte socialdemokraterna tillämpa försiktighetsprincipen när åsikterna är så olika?
Herr talman! Självklart anser vi inte att vi har högre kompetens. Men vi har tagit del av experternas åsikter under drygt ett och ett halvt år och kom sedan fram till en annan slutsats. Det är väl inte så väldigt konstigt, tycker jag. Dessutom värderar vi ju inte någons synpunkter mer än andras. Men visst kan jag glädja mig åt att ungdomar, som jag tycker verkligen borde veta vilka barnens behov är, har en annan inställning än vad de har som är äldre. När jag gick in i den här utredningen hade jag heller inga färdiga synpunkter om vad vi skulle komma fram till, så jag kan förstå att människor på en enkel Sifofråga svarar nej. Men jag är övertygad om att om de fick gå igenom samma process som vi i majoriteten har gjort, tror jag att ganska många skulle ändra åsikt. Det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg.
Herr talman! Givarländerna tillåter i princip inte homosexuella att adoptera. Då är min fråga: Anser socialdemokraterna att det trots allt är försvarbart att i Sverige införa en lagstiftning som kringgår Haagkonventionen, som i sitt ställningstagande har barnens bästa för ögonen och inte innefattar någon rätt för homosexuella att adoptera? Sedan vill jag ställa ytterligare en fråga. Den har att göra med en allmän översyn av adoptionslagen i ett vidare perspektiv. Här har experterna - om vi får kalla dem det, för här är det väl ändå fråga om experter på adoptionsfrågor, barns situation osv. - sagt att det borde ske en sådan översyn i ett större perspektiv. Då är frågan: Varför ställer inte socialdemokraterna upp på detta i det betänkande som vi nu behandlar när det alltså finns ett sådant förslag?
Herr talman! Majoriteten anser inte att vi kringgår Haagkonventionen. Vi anser att det finns andra utgångspunkter i dag och att vi följer Haagkonventionen. Sedan vill vi inte nu blanda in en allmän översyn av adoptionslagstiftningen, utan det kan man möjligen göra senare. Vi vill tillåta att homosexuella prövas för adoption. Det är en prövning det gäller, och det är inte särskilt många det handlar om. Vi kommer också att respektera givarländernas inställning. Och det har ju visat sig i den undersökning som vi har gjort att givarländerna säger att detta inte kommer att påverka adoption för heterosexuella. Säger man nej så tar vi givetvis hänsyn till detta. Det har aldrig varit tal om något annat.
Herr talman! Marianne Carlström sade tidigare att det här är en kunskapsfråga. Men det är ju så att kunskapen varierar hos dem som är anhängare av att homosexuella ska få adoptera, precis som kunskapen varierar hos dem som säger nej till det. Jag baserar mig på att det finns delade meningar bland de forskare som har följt frågan om homosexuellas rätt till adoption. Det finns ju verkligen de som har underlag för det som de har uttryckt, och det finns kunskap även hos dem som inte är övertygade. Därför tycker jag att det är lite enkelt att bara säga att vi som är tveksamma till detta inte har kunskap. En av dem som har mycket kunskap på det här området är representanten Ulla Fredriksson i Statens nämnd för internationella adoptioner. Hon borde ju ha skaffat sig mycket kunskap med tanke på den uppgift som hon har. Hon har också framfört att utredningen har tonat ned en del negativa resultat som har framkommit. Det är väl kanske därför som man mest hör talas om det som är positivt då det gäller att införa en ny lagstiftning.
Herr talman! Jag skulle hemskt gärna vilja veta vilka negativa resultat som vi har tonat ned. Vi har inte tonat ned något. Vi har tagit fram allting som har lagts på bordet. Det som irriterar dem som inte är i majoritet är att vi kom fram till en annan slutsats, men det måste vi ju få göra. Kunskap kan man ju tala om, men samtidigt anser vi utifrån det som har kommit fram i utredningen att den sexuella läggningen inte har någon betydelse för om man är en bra förälder eller inte. Vi har lyssnat på så många, barn och vuxna, och har kommit fram till den här ståndpunkten, och den står vi fast vid.
Herr talman! Till Marianne Carlström vill jag också säga att det är ändå fortfarande konfliktladdat i samhället att vara homosexuell. Det är därför som jag tycker - det är min personliga åsikt - att det i dag är för tidigt att säga att man ska pröva alla och därmed öka antalet barn som skulle hamna hos homosexuella föräldrar.
Herr talman! Jag tror att i alla debatter där man har flyttat fram positionerna för homosexuella har några ansett att det har varit för tidigt. Men i mycket av den debatt som har varit efter det att utredningen lämnade sitt resultat har argumentet framförts att kommitténs förslag om att homosexuella ska ha rätt att bli prövade för adoption skulle vara politiskt trendigt. För mig framstår det som ett väldigt konstigt debattknep. Jag blev inte politiker för att vara politiskt trendig. Jag blev politiker för att trodde att världen kunde förändras både i stort och i smått. Jag tror på människors lika värde och lika möjligheter. Jag blev inte politiker för att välja den lätta vägen. När alla fakta hade samlats in i utredningen och alla argument hade prövats gällde det att tänka efter och våga göra det man tror på. Det är vad jag har gjort i denna fråga. Vi har kanske egentligen den här debatten ett år för tidigt. Det återstår att se vad som händer när vi har haft remissomgången och hur långt man sedan kan gå i denna fråga. Det är nästa steg. Jag anser ändå, och kommer att göra det så länge jag lever, att vi har gjort rätt. Vi har följt vår övertygelse som vi har kommit fram till efter att ha studerat den här frågan noggrant.
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer längre i diskussionen i kväll. Jag kan hålla med Marianne Carlström om att frågan kommer upp först när regeringen har lagt fram sitt förslag. Det är ändå viktigt att lyfta diskussionen för att höra alla argument. Att vi uppfattar saker och ting olika har också jag konstaterat.
Herr talman! Jag hade egentligen samma fråga som Kjell Eldensjö. Varför motsätter sig Marianne Carlström en utredning av hela adoptionslagstiftningen? Beredningsarbetet tar bara fram frågor rörande barn i homosexuella familjer. Jag skulle vilja veta vilken uppfattning Marianne Carlström har om en fullständig utredning. Jag hörde nyss i ett replikskifte att Marianne Carlström sade: Det finns ingen anledning. Jag undrar vad den meningen skulle ha fortsatt med.
Herr talman! För mig framstår det som lite märkligt. Vi har haft internationella adoptioner ganska länge i Sverige. Det började att bli rätt omfattande någon gång på 70-talet, om jag minns rätt. Det är ganska lång tid. Det är ungefär 30 år. Det finns ganska många barn att forska på. Det har gjorts en del undersökningar. Det är kanske inte tillräckligt. Det kan jag inte bedöma. När vi får en utredning som handlar om ifall homosexuella ska ha rätt att bli prövade kommer plötsligt debatten igång om att vi ska pröva hela adoptionslagstiftningen. Jag säger inte nej till det. Men jag tycker inte att det finns någon anledning att göra det just nu. Nu diskuterar vi en annan fråga. Vi diskuterar om homosexuella ska har rätt att bli prövade. Det är mycket möjligt att vi om något år eller lite längre fram får se över adoptionslagstiftningen. Det kanske är dags för det. Men jag tycker inte att det har med denna fråga att göra just nu. Därför säger vi nej. Jag tror att det finns anledning att återkomma.
Herr talman! Det hoppas jag verkligen. Det lät precis som att Marianne Carlström tyckte att man passar på när frågan är aktuell i en annan del av lagstiftningen. Jag vill säga att alla vi andra som jobbar politiskt också gör det för att förändra till det bättre för t.ex. barn. Jag hoppas att det framgår med all önskvärd tydlighet när vi kämpar för vår sak och det vi tror är bra. Det finns lagstiftning som är från 1917, efter vad jag hörde i dag, när det gäller ensamståendes adoptioner. Åldersgränsen 25 år är också lite underlig. Det är två saker som är intressanta. Det finns väl ingen anledning att vänta med att ta ett helhetsgrepp över frågan, och då får man också med adoptioner i homosexuella familjer i samma svep. Jag tycker att det skulle vara rationellt.
Herr talman! Vi har nu en utredning som många här har sagt är väldigt omfattande och ger väldigt mycket kunskap. Det är tydligen inte tillräckligt mycket kunskap enligt en del, men nu ska den ändå gå ut på remiss. Varför ska vi fördröja det arbetet och sedan sätta igång en översyn av adoptionslagstiftningen? Jag antar att det blir anledning för en ny utredning, och vi vet att utredningsarbete tar tid. Jag tycker inte att det är något fel att utredningsarbete tar tid. Men vi behöver inte vänta med denna fråga. Vi kan komma vidare när det gäller frågan om homosexuella ska ha rätt att bli prövade. Jag vill gärna avsluta med att säga följande. Man kan tro att kommittén var djupt oenig i allt. Men så var det inte. Kommittén var i princip enig om allt utom gemensamma adoptioner. Frågan har fokuserats på internationella adoptioner. Det beror helt enkelt på att det nästan inte sker några inhemska adoptioner. Det finns inte barn till det. Vi är eniga om nästan allt utom denna fråga. Det enda parti som har gått emot allt är kd. Annars finns det en enighet i kommittén. Jag är medveten om att det inte gäller i alla partier. Men vi ska inte glömma det. Egentligen rör debatten en väldigt liten del. Vi vet att det sker ganska få adoptioner i dag. Det handlar återigen om rätten att bli prövad. Låt oss nu invänta det fortsatta arbetet. Det ska bli spännande att se hur det går.

Herr talman! Först ber jag om ursäkt för att jag råkade missa min uppsatta tid på talarlistan med någon minut. Nu har det kommit i gång en diskussion om homosexuellas rätt att adoptera. Jag finner då inte anledning att fortsätta med någon längre debatt. Men jag vill ändå deklarera Centerpartiets uppfattning i den sakfrågan. Ingen ska ha en oinskränkt rätt att adoptera barn. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Men alla vuxna ska ha rätt att bli prövade lämpliga som adoptivföräldrar oavsett sexuell läggning, kön, osv. Det är den utgångspunkt som vi har i den här frågan. Just detta med att det är barnets rätt som ska vara avgörande låg också i botten när lagutskottet och sedermera också riksdagen fattade beslut om den utredning nu har suttit och utrett dessa frågor. Jag tycker att utredningen har gjort ett gott arbete. Det har varit ett omfattande analysarbete och kunskapsinhämtande, och utredningen har också kommit till rätt slutsats. Nu är det nog som Marianne Carlström sade. Den här debatten kommer egentligen ett år för tidigt. Det är en aktuell fråga som har diskuterats mycket. Det är väl av den anledningen som debatten har kommit till. Annars har utskottet ingen avvikande mening. Den samlade majoriteten avstyrker de motioner och de krav som finns, däribland Centerpartiets partimotion. Det är den enda partimotion som kräver att alla ska prövas om de är lämpliga. Miljöpartiet har också en partimotion. Utskottet avstyrker med motiveringen att man förutsätter att det förslag som utredningen har lagt fram och som har diskuterats här - och som bl.a. Marianne Carlström föredömligt har försvarat - snabbt ska beredas och att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag. Jag vill gärna hänvisa till mitt särskilda yttrande i betänkandet. Jag säger där att jag är beredd att avstå från att yrka bifall till partimotionen och avvakta att ett sådant förslag kommer fram. Jag förutsätter att regeringen efter remissomgången bereder ärendet på ett sådant sätt att det kommer fram ett förslag med den innebörd som vi har yrkat i vår partimotion. Det ska vara möjligt att var och en ska prövas lämplig som adoptivförälder. Jag kan inte se någon annan möjlighet utifrån synen på alla människors lika rätt och värde. Herr talman! Med detta instämmer jag i de yrkanden om bifall till reservationerna nr 1 och nr 2 som här ha gjorts. Under övriga moment yrkar jag bifall till utskottsmajoritetens förslag i betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3 och avslag på övriga reservationer i betänkandet. Egentligen skulle vi kanske kunna slippa en stor del av den här diskussionen och debatten. I just den fråga som behandlar motionerna på elmarknadsområdet har vi nämligen varit ganska överens. Jag tycker att det egentligen är på marginalen som vi skiljer oss åt, men det kanske måste vara så här. I varje fall har frågorna om sänkta elpriser intresserat många människor, och tydligen också många elkonsumenter - hushåll och även småföretag och andra. Det har ju skett en ganska omfattande mängd byten av elleverantör. Då är det viktigt att vi, när vi nu har varit överens om att avreglera elmarknaden och är överens om att vi ska ha system som ger en maximal utdelning för konsumenterna, har så låga elpriser som över huvud taget är möjligt. Det gäller som sagt både hushåll och företag som producerar varor och som har el som en del av sina insatsvaror. Av de rapporter som kommer har vi kunnat konstatera att systemet inte fungerar tillräckligt bra. Det måste förbättras på olika sätt. En fråga som ofta är uppe till debatt är de relativt höga nätpriserna. De är ganska olika om man ser till hur de olika nätägarna debiterar. De är också olika mellan olika delar av landet och mellan tätort och glesbygd. Denna fråga måste man försöka komma till rätta med. Elnätsutredningen har behandlat frågorna och de är föremål för beredning i Regeringskansliet. Vi väntar en proposition senare under året. En fråga som också har diskuterats mycket och som har retat upp konsumenterna och även leverantörerna är de s.k. leverantörsbytena. De fungerar väldigt dåligt. Det finns regler om hur de ska ske och med vilka tidsfrister som man ska göra olika anmälningar. Men tydligen finns det antingen brister i de administrativa systemen eller brister i de ADB-system som man har inrättat. Eller så kan det, som någon påstår, vara en ren ovilja från nätbolagen att klara ut detta på ett effektivt och snabbt sätt. Det vore illa om det skulle vara så. Vi har i dag inte i lagstiftningen ett sanktionssystem som effektivt driver på detta så att det följs upp på ett bra sätt. Det är på denna punkt som vi egentligen var oeniga om hur man skulle gå till väga, men efter diskussion i utskottet har vi kommit överens om att vi ändå måste sätta in en del åtgärder och helt enkelt skicka en beställning till regeringen för att komma till rätta med bekymren. Det är inte alldeles säkert att detta är en lätt fråga som det är lätt att lagstifta om. Blir det fråga om en förseningsavgift eller en sanktionsavgift så måste man, i vilken form det än må bli, säkerställa att den är rättssäker och kommer att fungera. Man måste ha system som fungerar för att detta ska upplevas som verkningsfullt, rättvist och, som jag sade, rättssäkert. Regeringen har förvisso lovat att se över detta. Trots det har vi i utskottet kommit överens om att göra en beställning på en översyn för att kunna komma åt de felande nätbolagen. Därför vill vi se förslag till den lagändring som vi tror krävs för att man ska kunna komma till rätta med bekymren. Ett annat område, som i och för sig inte är någon stor fråga som vi trycker särskilt hårt på just nu men som jag tror att vi kommer att få se mer av i framtiden, och det ganska snart, är hur vi ska klara av fjärravläsningen av elkonsumtionen och förbrukningen. Där pågår också utredningar. Det finns ett antal företag som med mycket gott resultat har infört fjärravläsning. Om jag är rätt informerad lär det finnas ett par tre utrustningar som klarar av fjärravläsningar. Jag och en kollega var för ett par veckor sedan hos Sollentuna Energi och fick information om hur man har arbetat där. Man har infört ett fjärravläsningssystem för alla sina kunder, och man har bara positiva erfarenheter av det. Kunderna är nöjda. Det har kunnat ske till mycket rimliga kostnader för företaget, vilket jag tycker är en viktig sak att säga. Jag tror att det är bra om elleverantörerna verkligen tar tag i frågan och gör någonting åt den. I dag finns det tyvärr alltför mycket av väntan på att det också på detta område ska komma regler. Jag tror att de som har gått före här har en stor fördel av det. Den fråga och diskussion där vi har skilt oss åt och där vi från Socialdemokraterna och Vänstern har reserverat oss gäller strålningsriskerna. Det är naturligtvis ett mycket viktigt område. Det har pågått mycket forskning om detta, men den har inte kunnat fastställa om strålningsriskerna medför de problem som en del vill påstå att de gör. Vi tror från vår sida att man behöver forska mer på området. Jag tror att majoriteten delar den uppfattningen, men man vill trots detta gå fram med en beställning till regeringen om en utredning om hur man ska öka kunskapen och avveckla de risker som man befarar. Vi tycker att man kommer längre med att understödja forskningen på området och i anslutning till de rön som kommer upp vidta åtgärder. Trots allt så måste ju den utredning som majoriteten nu vill beställa bygga på forskningsresultat och forskningsrön. Därför anser vi att det var en onödig beställning.

Herr talman! Näringsutskottsbetänkandet handlar i huvudsak om effekterna av den reformering av elmarknaden som infördes den 1 januari 1996. Avregleringen, som innebär att produktion och handel med el sker i konkurrens, har skapat förutsättningar för sänkta priser samtidigt som valfriheten för elkonsumenterna har ökat. Elkunderna är de stora vinnarna eftersom de har möjlighet att sänka sina elkostnader. Allt borde vara frid och fröjd. Men det är det inte! Genom alla klagomål som nått utskottet, och nu senast av Energimyndighetens rapportering till regeringen, framgår att systemet ännu inte fungerar som avsett. Förhållandevis få kunder har bytt elleverantör. Många kunder har inte kunnat byta elleverantör, anser de, för att det har tagit så mycket längre tid än planerat. Energimyndigheten drar slutsatsen att problemen beror på nätföretagens hantering av leverantörsbyten, mätning, beräkning och rapportering. Regelverket anger klart och tydligt hur berörda aktörer ska agera vid ett leverantörsbyte och vilka tidsfrister som gäller. Nätbolagen ska inom fem arbetsdagar antingen sända ett meddelande om vad som är felaktigt eller ofullständigt i anmälan eller bekräfta densamma. En anmälan om leverantörsbyte ska innehålla uppgift om anläggningsidentitet. Här brister det. Enligt Energimyndighetens rapportering är denna för leverantörsbytet nödvändigt uppgift ofta okänd för kunden. Reformens och elmarknadens trovärdighet riskerar att skadas om inte rutiner kring leverantörsbyten och rapporteringen av mätvärden snabbt förbättras. Det är därför mycket bra att vi i näringsutskottet har kunnat enats om en begäran till regeringen om ett skyndsamt införande av ett effektivt sanktionssystem mot de nätbolag som inte uppfyller regelverkets krav vid byte elleverantör eller gällande föreskrifter om angivande av anläggningsidentitet vid mätrapportering. Regeringen ska snarast lägga fram ett förslag till de lagändringar som krävs. Ett annat problem där vi inte lyckats nå enighet i utskottet är den dåliga prisutvecklingen och de stora skillnader som råder när det gäller nätavgifter. Reformeringen och avregleringen av elmarknaden har varit framgångsrik, inte minst i den meningen att elpriset har sjunkit. Ändå upplever många konsumenter att deras elkostnader är oförändrade eller t.o.m. har ökat. Förklaringen till detta är dels att den socialdemokratiska regeringen har höjt energiskatterna kraftigt, dels att nätföretagen, trots avregleringen, inte är konkurrensutsatta. Nätföretagen har ett s.k. naturligt monopol inom respektive område. Kunden kan inte välja alternativt nät utan måste använda sig av det befintliga nätet för att få tillgång till sin elleverans. Den dåliga prisutvecklingen som följer med elnätens monopolsituation har regeringen inte gjort något för att komma till rätta med. 1999 elpriset 25 %. Energiskatter, moms och produktionsskatter var 35 % och nätavgiften 40 % av totalkostnaden. För en lägenhetskund är alltså bara 25 % av elkostnaden kopplat till den avreglerade marknaden, medan 35 % av kostnaden beror på skatter och 40 % av kostnaden tas ut av nätföretag som har ett naturligt monopol. visar att avgiftsskillnaderna mellan nätföretag som verkar inom samma bebyggelseregion är mycket stora. Det finns också stor risk för korssubventionering. Avregleringen av elmarknaden inleddes för mer än fem år sedan. Regeringen har trots medvetenhet om bristerna när det gäller nätavgifterna ännu inte agerat för att skärpa kraven på nätföretagen. Det är viktigt för konsumenterna att regeringen snabbt ser till att Energimyndighetens tillsyn av nätföretagen omedelbart skärps. Det finns uppskattningar som gör gällande att mer än hälften av avregleringens positiva effekter i form av effektivitetsvinster finns i nätledet. Det duger då inte att, som utskottsmajoriteten vill, förhala denna för konsumenterna så viktiga fråga. En fråga som oroar många människor är effekterna av strålning från kraftledningars magnetfält. Ingen kan bättre än forskarna avgöra om det föreligger hälsorisker i detta sammanhang. Vi kan bara konstatera att dagens forskningsresultat om strålningsrisker från kraftledningar är motstridiga. En försiktighetsprincip har utfärdats, vilket är bra. Hittills har nedgrävning av kraftledningar varit det som tillämpats i områden som är tättbebyggda. Men detta löser inte problemet. Nedgrävning påverkar inte i sig magnetfälten. De motstridiga forskningsresultaten och den betydande oron för de magnetiska fälten som finns bland människor som har kraftledningar nära husknuten, dagis eller skolan gör att man måste ta frågan på stort allvar. Därför begär vi som nu är i majoritet i utskottet att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att undersöka och presentera metoder för att avskärma magnetfältens strålning för att därmed reducera eventuella strålningsrisker och finna incitament för detta. En kostnadsberäkning ska ingå i utredningen. Herr talman! Jag står självfallet bakom de moderata reservationerna, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1 och avslag på reservation nr

Herr talman! Det här betänkandet kan man knappeligen betrakta som ett av de tyngsta i näringsutskottets historia. Vissa elmarknadsfrågor är en rubrik som täcker ett brett fält, med det viktigaste beslutet, nämligen att omreglera till en elmarknad, är ju redan fattat. Viktiga utvärderings och analysarbeten pågår nu helt enligt planerna. Senare i år kommer vi rimligen att kunna se vilka förändringar som måste beslutas i denna församling. Svenska kraftnät, Energimyndigheten och elbörsen själv, Nordpool i Oslo, bedriver nu ett aktivt förändringsarbete för att finslipa elmarknadens funktioner. De viktigaste punkterna i det här arbetet är enligt Vänsterpartiets uppfattning utan tvivel att för det första få till stånd en effekthandel som ger tydliga prissignaler till oss konsumenter för kostnaderna att kalla vintermåndagar hålla oss med nödvändig el. Omvänt ska vi konsumenter kunna ge tydliga signaler vilket pris vi är beredda att betala per kilo elektroner när vi kravlar upp dessa mörka kalla måndagar i januari och februari. Kanske fördrar vi sängens goda värme om effektprisets mekanismer är tydliga nog, och det vore en marknadskrafternas välsignelse, herr talman. För det andra måste överföringskapaciteten byggas ut så att flaskhalsar i stomnät och regionalnät försvinner. Arbetet med detta pågår redan med högsta prioritet. Något som egentligen inte berörs under den här marknadsrubriken är den snabba koncentrationsprocess som pågått och pågår inom elbranschen. Vi i Vänsterpartiet har uppmärksammat de här riskerna för en monopolliknande situation i vår motion. Det senaste exemplet är att den stora tyska koncernen E.ON häromveckan lade ett bud för att helt ta över börsnoterade Sydkraft. Sedan tidigare är ju finska Fortum delägare i Birkakoncernen. Statliga Vattenfall, gott folk, är faktiskt det enda helsvenska energiföretaget av format. Låt oss värna om det bolaget! En komplikation är att de här tre dominerar elproduktionen med ca 90 %, och det är ett problem när det gäller att få till stånd en marknad med konkurrens. E.ON betyder det att en av de största aktörerna på den svenska el och energimarknaden försvinner från börsen och blir ett helägt tyskt dotterbolag. Det här ökar ägarkoncentrationen, minskar insynen och inflytandet. Det är min bestämda uppfattning att Sydkraft bör leva vidare som börsnoterat, och därmed öppet, företag. Den granskning och den rapportering som börsnoterade företag måste leva upp till, gott folk, är viktig för att vi ska kunna få lite insyn från samhällets sida. Vi kan ju bara se på Ericssons aktiestämma, som kanske t.o.m. pågår just nu om de inte blivit överens på sluttampen. Jag uppmanar därför de kvarvarande ägarna att säga ett bestämt nej till det här tyska budet. Det gäller norska Statkraft, Malmö, Landskrona och Oskarshamns kommuner som stora ägare samt Alecta och självfallet de många enskilda aktieägarna. Det är min fromma förhoppning att Aktiespararna med Lars-Erik Forsgårdh i spetsen än en gång reser motståndets fana och slåss för de verkliga marknadskrafterna. Det är nämligen farligt när de stora börjar sluka varandra. Det är då man måste se upp. Det är då konkurrensen kan upphöra. Trots denna bekymmersamma utveckling har vi ingen reservation i betänkandet i dag när det gäller konkurrensfrågorna, eftersom en utvärdering av elmarknaden snart ska presenteras. Men jag vill betona att vi i Vänsterpartiet noga följer utvecklingen och tänker agera snabbt och bestämt om så behövs. Jag ska göra några ytterligare nedslag i betänkandet. Vad gäller nätverksamheten och nätavgifterna lät Karin Falkmer från Moderaterna nästan lite upprörd över att detta inte har fungerat perfekt från början. Det är då att betänka att tillsynen över nätverksamheten successivt har skärpts för att pressa kostnaderna inom det här monopolet. Det går inte att införa någon marknad. Vi kan inte rimligen ha flera nät ovanpå varandra. Jag tycker att det är illa nog med alla de master som förekommer inom telekombranschen. Vi har från Vänsterpartiet i en motion föreslagit att regeringen borde reda ut om det kanske vore bättre att slå ihop den fasta avgiften med den rörliga. Eller uttryckt med andra ord för att göra det begripligt: Vi konsumenter skulle på räkningen betala exakt per kilowatt och ingenting annat. De kostnader som nätbolagen har för sina ledningar tar de sedan ut av det elförsäljande bolaget. Det skulle betyda att till skillnad från nu skulle sparande och effektivisering verkligen stimuleras. Låt mig ge ett exempel. Om jag köper en tvättmaskin som drar en tredjedel mindre el, gör jag en förtjänst på en knapp tredjedel av elpriset. Den fasta kostnaden ligger, som det nu är, kvar oförändrad. Enligt vår modell skulle konsumenten fullt ut tjäna in hela besparingen per kilowatt. Att utreda detta vore väl inte helt fel. Jo, säger en elproducenterna tydligen närstående majoritet. Min blygsamhet förbjuder mig att nämna vilket parti som är ensamt om reservation nr 2, som jag härmed livligt yrkar bifall till. Vi har ytterligare en reservation tillsammans med socialdemokraterna. Självfallet står vi bakom den, men för tids vinnande väljer jag att yrka bifall bara till reservation nr 2. Vad gäller anslutning av vindkraft och annan förnyelsebar elproduktion, som tas upp på ett förtjänstfullt sätt i motioner av Centern respektive Miljöpartiet, är jag övertygad om att det är en fråga som vi löser när de arbetsgrupper som just nu arbetar för att underlätta för mer vindkraft kommer med sina förslag. Vidare något om de omdiskuterade riskerna för strålning från kraftledningar. Vi har tillsammans med socialdemokraterna valt att avstyrka förslaget om att tillsätta en utredning. Det gör vi självklart inte av ovilja mot att förebygga eventuella risker, men redan nu finns det en försiktighetsprincip, och såvitt jag vet är berörda myndigheter och företag numera mycket medvetna om farhågorna kring magnetfälten. Forskning pågår och har vårt fulla stöd. I min hemkommun Växjö och i många andra kommuner finns redan beslut om att successivt flytta, gräva ned och avskärma anläggningar som alstrar magnetfält och strålning, förutom att gällande regler som sagt ger alla möjligheter att placera transformatorer, kraftledningar och andra kraftfältsalstrande anläggningar på ett betryggande sätt. Den föreslagna utredningen har därför enligt vår mening inget ytterligare att tillföra. Men jag fäller inga bittra tårar, Karin Falkmer och andra, över att ni i majoriteten, som till och från skiftade i utskottet, för en gångs skull troligen vinner. Det är det som är demokrati. Omvänt skulle jag bli glad om övriga kan dela mina farhågor vad gäller ägarkoncentrationen av energiföretagen och kan ställa upp för ett Sydkraft som fortsätter att vara en möjlig placering på aktiebörsen för våra pensionsfonder och för fortsatt öppenhet och möjlig granskning av detta bolag. Kan Karin Falkmer svara på den utmaningen? Till sist vill utskottet ge regeringen uppdraget att skyndsamt utreda de tidigare berörda straffavgifterna för nätbolag som inte snabbt nog ordnar byte av abonnenter. Bra, säger det eniga utskottet. I den enigheten ingår självklart också Vänsterpartiet. Jag är införstådd med detta, men jag kan så här på slutet ändå inte låta bli att jämföra den här snabbheten med trögheten vad gäller att höja skadeståndsansvaret för kärnkraftsägarna, som gäller betydligt större belopp. Inget mer om det. Till sist bara en uppmaning till alla glada elkonsumenter: Köp miljömärkt el! Då får ni inte bara energi utan också ett gott samvete.
Herr talman! Jag får försöka att utveckla den moderata synen på elmarknaden. Vi tycker att det sammanlänkade elsystem som nu finns gör att man varken i Sverige eller i något land i norra Europa kan styra händelseförloppet. Vi tycker att det är dags att anpassa energipolitiken till de förhållanden som gäller på energimarknaden. På en reformerad och avreglerad energimarknad duger det inte att fortsätta med en energipolitik som är grundad på planeringsmål och omfattande statlig styrning. De försök till statlig styrning som Lennart Värmby nu gör sig till talesman för passar inte i den nya verklighet som vi lever med. Det är dags att avveckla den del av energipolitiken som under lång tid har haft som syfte att styra tillförseln, sammansättningen och förbrukningen av energi. Statens roll ska inskränkas till att fastställa spelregler som ska gälla på marknaden i allmänhet och i synnerhet när det gäller miljö, säkerhet och beredskap.
Herr talman! Jag vet inte om jag riktigt förstod Karin Falkmers inlägg. Man ska anpassa sig till verkligheten, men elmarknaden är en verklighet som skapas av oss människor, bl.a. genom beslut här i riksdagen och av oss som konsumenter när vi väljer vilken elsort vi ska köpa. Jag föredrar då den gröna eller miljömärkta. Jag tycker inte att vi ska planera för ökad statlig styrning. Jag uppmanade inte till en enda statlig krona när jag tog upp Sydkraft, utan jag uppmanade tvärtom de nuvarande ägarna att inte ge upp sitt ägande bara därför att E.ON har passerat 40 % i sitt ägande och därmed lägger bud på hela företaget. Skulle E.ON få igenom denna sin affär försvinner Jag har inte alls argumenterat för något förstatligande. Vi har ett helstatligt och helsvenskt Vattenfall. Jag tycker att det räcker och blir över. Vi kan förtjänstfullt utveckla det företaget vidare både för abonnenter och för oss som ägare, men en ökad statlig styrning har jag alltså inte argumenterat för. Visst är norra Europa en enda elmarknad, men vi ska inte ge upp inför de olikheter som finns på denna elmarknad, med de sämre miljövillkor som har gällt i norra Europa, utan vi ska se till att tillsammans med andra goda krafter se till att marknaden ställer miljökrav på produktionen och se till att abonnenterna får säker el ända fram till de två hålen i väggen. Den ska också vara tillräckligt avskärmad, så att man inte när man sticker in kontakten drabbas av strålskador innan man hinner fram till soffan för att se på de goda TV-programmen, som alltför ofta avbryts av alltför dålig reklam.
Herr talman! Jag tycker inte att det är en uppgift för oss riksdagsledamöter att från talarstolen tala om för företag hur de ska sköta sin verksamhet. Det klarar företagen bäst själva. Jag kan möjligtvis sträcka mig så långt att jag ger Lennart Värmby rätt i att det är ett problem att vi har en dominerande aktör som Vattenfall, som är statligt ägd och därmed kan utsättas för politisk styrning. Detta är ett problem som vi skulle kunna lösa från riksdagens sida genom att försälja Vattenfall. Det är mitt förslag till lösning på detta problem. Jag tycker vidare att det är viktigt att spelreglerna när det gäller miljö och säkerhetsaspekter är bra och genomtänkta på det här området. Där har vi politiker en roll att spela, men dessa regler ska vara så generella som möjligt. Den utökade fria konkurrensen mellan energislagen kommer då att gälla, och då kommer de energislag som klarar miljö och säkerhetsaspekter på ett kostnadseffektivt sätt att vinna.
Herr talman! Jag ställer mig bakom de generella reglerna, men en generell erfarenhet, som jag inte är ensam om att ha gjort efter många års studier av en bister verklighet, är att kapitalismen har en inneboende tendens att fungera så att när det fria marknadskrafterna, som jag alltså inte är emot, fått verka ett tag äter oftast de lite större, effektivare och bättre upp de små. Till slut hamnar man i en situation som är näst intill ett monopol, ett oligopol. När vi har en ingångssituation på elmarknaden där loppet börjar med stora, ofta statliga eller som i Tyskland delstatliga företag, är det lite svårt att inte försöka bevara möjligheterna för en fungerande konkurrens, bl.a. genom att ha exempelvis ett statligt företag som Vattenfall, som inte är börsnoterat och som inte kan köpas upp. Då har man någon garanti för att det finns någon aktör som inte ägs av E.ON nere i Tyskland. Det företaget är faktiskt större än Jag tror inte att sådana jättebolag gynnar oss konsumenter på sikt. Jag ser gärna generella regler, och jag tror på marknadskrafterna till den grad att jag är villig att lämna över ett stort ansvar till dem. Men jag litar inte på dem fullt ut. Profithungern kan ta kål på förnuftet. Därför är det viktigt att de inte får sitta bakom slutna dörrar. Det var därför som jag inte uppmanade kammaren att på något sätt fatta beslut om Sydkrafts ägande utan uppmanade dagens ägare att bevara Sydkraft som börsnoterat företag för att därmed bevara insynen.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4, men kristdemokraterna står naturligtvis även bakom reservation 1. De flesta motionerna i det här betänkandet berör den avreglerade elmarknaden och innehåller krav på justeringar för att marknaden ska fungera bättre ur konsumentens perspektiv. Avregleringen ledde till sänkta elpriser, och det var ju själva syftet med avregleringen. Men regelverket måste justeras när vi nu i dag ser att det finns några områden som inte fungerar riktigt så som de borde. Vi kristdemokrater anser att Energimyndigheten måste ges bättre möjligheter till tillsyn och vassare tänder. Vi menar att det är viktigt att nätverksamheten, som ju är ett monopolområde, kan övervakas och att det ska gå att komma till rätta med icke önskvärda ageranden. Höga och starkt varierande prisnivåer är ett problem, bristande effektivitet i nätverksamheten är ett annat och korssubventionering från nätverksamhet till elhandel är ett tredje. För konsumentens bästa måste regeringen snarast vidta åtgärder för att komma till rätta med de här problemen. Jag förstår inte varför socialdemokraterna inte riktigt vill klara ut de kvarvarande problemen i den i övrigt så lyckade reformen. Socialdemokraterna hänvisar i dag till Elnätsutredningen. Men om det kommer åtgärder - och vilka och när - vet inte K G Herr talman! Så till ett annat område. För mig som konsument ska det vara lätt att byta elleverantör om jag kan få billigare el eller bättre service hos ett annat bolag. Men det har visat sig att många elkunder inte kan få sitt byte av elleverantör inom den tidsram som vi i riksdagen har beslutat om och som började gälla för ungefär ett och ett halvt år sedan. Ungefär var fjärde leverantörsbyte försenas. Energimyndigheten har starkt kritiserat detta. Någonting måste göras. Jag är därför mycket glad över att vi har fått ett enigt utskott att tillkännage för regeringen att ett sanktionssystem mot de nätföretag som inte uppfyller regelverkets krav på leverantörsbyte bör införas. Herr talman! I många av våra kommuner går kraftledningar genom eller tätt intill bostadsområden. Skolor, daghem och sjukhem ligger ibland mycket nära ledningar. Människor vistas således under lång tid och nästan dagligen i stor närhet av kraftledningar. Då och då har det kommit alarmerande forskarrapporter om strålningsrisker. Men ungefär lika många rapporter har förnekat att det finns några skadliga strålningar. Beroende på osäkerheten i den här frågan har vi i Sverige en försiktighetsprincip som innebär att vi ska sträva efter att minska exponeringen för elektromagnetisk strålning om åtgärderna kan vidtas till rimliga kostnader. Försiktighetsprincipen ligger kvar även sedan en färsk svensk studie från Institutet för miljömedicin har visat att det inte finns någon ökad risk för barnleukemi för det stora flertalet barn som bor i närheten av kraftledningar. Man har också visat att den lilla cancerrisk som finns endast gäller dem som utsätts för mycket höga strålningsstyrkor. Herr talman! Jag menar att vi politiker måste ta människors oro på allvar. Det försöker vi göra i många andra sammanhang. Kristdemokraterna anser att det ska vi göra även i frågan om eventuell skadlig strålning från kraftledningar. Ett sätt att använda försiktighetsprincipen är att försöka avskärma den strålning som bevisligen finns runt ledningar. Det är där som vi kristdemokrater vill ha och har fått majoritet för ett tillkännagivande till regeringen att åtgärder och metoder för att reducera strålningsriskerna från kraftledningar ska utredas. Så, herr talman, till fjärrvärmemarknaden. Som konsument har du i dag inte möjlighet att välja fjärrvärmeleverantör. Företagen har monopol i ditt område och kan i praktiken sätta de priser de vill. Vi anser att det är en mycket olycklig situation. Vi vill att regeringen ska pröva hur konkurrens kan tillskapas också på det här området. Vi kräver också en tillsyn som bevakar hur kommuner och andra leverantörer sätter sina taxor. Regeringen säger sig värna om konsumenterna. Detta, menar vi, måste också få genomslag på fjärrvärmemarknaden.

Herr talman! Jag ska fråga Inger Strömbom och kristdemokraterna vad ni anser om ägarkoncentrationen, som ständigt ökar inom energibranschen. Det är lite motsägelsefullt när vi ska ha en fri marknad som är bra för konkurrensen. Anser Inger Strömbom och kristdemokraterna att det är fritt fram för E.ON att köpa upp Sydkraft? En följdfråga: Ställer ni samtidigt upp på att sälja ut det helsvenska Vattenfall rakt ut till börsen och därmed öppna för att E.ON även köper upp Vattenfall?
Herr talman! Jag kan rimligen inte här i dag säga om vi ska sälja ut Vattenfall rakt av och när vi ska göra det. Vi menar att Vattenfall rimligen inte bör förbli i statlig ägo. Sedan måste man naturligtvis se till att utvärdera när det är lämpligt att sälja. Men det bör säljas så snart som det är möjligt. Vi ser ju på många olika områden hur företag blir större och större. Det är någonting som politikerna svårligen kan gå in och reglera. Vi vill ha avreglerade marknader. Vi vill ha fri utveckling. Men samtidigt får vi aldrig glömma bort hur viktigt det är att som politiker skapa möjlighet för de små företagen att starta, att växa, att bli medelstora. Vi behöver både stora företag, medelstora företag och många små företag. Man kan inte se så ensidigt på den här frågan som Lennart Värmby försöker göra. På energisidan har vi kristdemokrater bl.a. talat om behovet av att vi också har många små energileverantörer. Jag vet inte om man i Vänsterpartiet har varit så beredd att stödja t.ex. de små vattenkraftföretagen. Gå tillbaka och titta på den vänsterpartistiska politiken!
Herr talman! Det här med vem som stöder vem bäst får vi kanske ta i en annan omgång. Men tillbaka till själva kärnfrågan. De politiska partierna och vi som politiska företrädare tillfrågas ständigt och jämt - och vi har dessutom en tendens att skriva in det i våra partiprogram - om mycket detaljerade förslag. Inger Strömbom ger en beskrivning genom att gå runt kärnfrågan som jag ställde om Sydkraft. Jag vill bara veta om kristdemokraterna tycker att det är bra att Sydkraft köps upp av smutsig tysk kolkraft, för att ta i med argument som har hörts i den här kammaren ibland. Är det verkligen bra för konsumenterna, för marknaden, att E.ON kanske får bli helägare till Sydkraft?
Herr talman! Jag tycker att Lennart Värmby fortfarande frågar lite ensidigt. Jag förstår inte att det spelar någon större roll om det är detta företag eller något annat som eventuellt ska få tillåtelse att köpa Sydkraft ska ha möjligheter att agera starkt på marknaden, tycker jag. Om det då är detta företag eller något annat som äger Sydkraft är oväsentligt. Det viktiga för oss konsumenter är att det finns god tillgång till energi till rimliga kostnader. Det är regelverket kring elmarknaden som vi politiker ska besluta om, inte om vem som köper vem.

Herr talman! För att skapa fungerande marknader krävs det att alla får tillgång till denna marknad på lika villkor. Elnäten i sig utgör ett naturligt monopol som riskerar att sätta kundernas möjlighet till valfrihet och mångfald ur spel. Det är även viktigt att begränsa möjligheten till korssubventionering mellan elproduktion och distribution. De partier som finns här i riksdagen är överens om detta, och det måste vi anse som mycket positivt. Detta utgör grunden för att vi även i fortsättningen kommer att utveckla instrument som gör att elmarknaden kommer att fungera ännu bättre. Ur Centerpartiets synpunkt tycker jag att vi ska fortsätta arbeta för att gemensamt skapa långsiktigt hållbara spelregler på hela energiområdet. Ett steg i den riktningen handlar om att på ett snabbt och smidigt sätt kunna byta elleverantör. Tyvärr har det visat sig att detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ett enhälligt förslag föreligger i utskottets betänkande om att snabbt utreda dessa möjligheter. Det står faktiskt, herr talman, "skyndsamt" i betänkandet. Det ger mig förhoppningar. Kanske har vi ett förslag innan det blir en ny sommartid. Vi bör utreda möjligheten att införa en sanktionsavgift mot de leverantörer som inte når upp till kraven. Det är ett sätt att få marknaden att fungera bättre. Personligen ser jag det som märkligt att en marknad som själv efterfrågar avregleringar och konkurrens inte ställer upp på de krav som detta ställer på företagen själva. Vi kan också notera i betänkandet att det finns stora prisskillnader i fråga om nätavgifter, särskilt mellan småföretag på landsbygd och i tätort. Detta är inte bra. För att skapa ytterligare konkurrens och ökad valfrihet är det också positivt om flera aktörer på produktionssidan kan tillkomma. Det är inte minst viktigt för det arbete med omställningen av det svenska energisystemet som nu pågår. Det låga elpriset, som självfallet är positivt för konsumenterna, innebär även att intresset nu är lågt bland aktörerna för att etablera sig på produktionssidan, inte minst på grund av de kostnader som anslutningen till kraftnäten innebär. Centerpartiet har också lyft fram denna fråga i de överläggningar som har skett i samband med uppföljningen av omställningsprogrammet. Det är också därför en översyn av frågan nu görs. Denna fråga är viktig för de ofta förhållandevis små aktörerna, framför allt vindkraftsproducenterna. Enligt vår uppfattning är frågan om vindkraftens nätanslutning, kostnaderna för nätanslutning, utomordentligt viktig för vindkraftens framtid. Herr talman! Vi har även rapporter när det gäller nätsystemet, kraftnäten, som talar om eftersläpande underhåll. Det är synnerligen allvarligt. Vi har ju en del stora giganter på området. Det hotas med ytterligare utförsäljningar och koncentrationer. Det kan innebära att vi står med ett enormt koncentrerat ägande, något som i varje fall för stora delar av det glesa Sverige inte kommer att vara positivt. Vi har exempel på att stora energibolag nu också går in och köper infrastrukturen i stora städer. Därmed kontrollerar de både energi och exempelvis vatten och avlopp. Kraftledningarna utgör en vital del av den svenska infrastrukturen. Sårbarheten i systemet har alltmer kommit att hamna i fokus, inte minst beroende på de avbrott i distributionen som förekommit under senare år. Som tidigare har sagts i debatten finns det också en oro bland de boende i närheten av kraftledningar när det gäller vilken påverkan den strålning och de magnetfält som dessa kraftfält genererar kan ha på folkhälsan. Jag delar inledarens uppfattning att man i dag inte kan påvisa något direkt påfallande samband mellan ohälsa och kraftledningar, men det finns ändå anledning att iaktta stor försiktighet och ta människors oro på allvar. I tillkännagivandet ingår även att utreda möjligheterna till och kostnaderna för att i större utsträckning gräva ned kraftledningarna. Detta skulle innebära att sårbarheten i systemet minskar påtagligt. Med hänvisning till den omfattande och tydliga diskussion vi har haft här tidigare yrkar jag med det anförda bifall till reservation 1 och avslag på reservation 3.

Herr talman! Den 1 november 1999 trädde den s.k. schablonreformen i kraft. Den syftade till att även de små elkonsumenterna skulle kunna minska sina kostnader genom att enkelt och smidigt byta elleverantör eller omförhandla sina pågående leveransavtal. Processen vid byte av leverantör fungerar dock inte på ett tillfredsställande sätt. Utskottet föreslår därför gemensamt att regeringen skyndsamt ska utreda förutsättningarna och formerna för införande av ett effektivt sanktionssystem mot de nätbolag som inte uppfyller regelverkets krav vid byte av elleverantör. Regeringen ska snarast lägga fram erforderliga förslag till de lagändringar som krävs för ett snabbt införande. Detta är en mycket tydlig beställning. Det är naturligtvis inte acceptabelt att riksdagens tidigare beslut inte efterlevs av de aktörer som finns på marknaden. För att elmarknadsreformens positiva effekter ska komma konsumenterna till godo fullt ut måste ju administrationen vid själva bytet fungera smidigt. Själva poängen med reformen är just att öka rörligheten för konsumenterna och därigenom också öka konkurrensen med lägre priser som följd. Ett effektivt sanktionssystem verkar tyvärr vara en nödvändighet för att få alla inblandade parter att efterleva riksdagens tidigare fattade beslut. Jag tycker att det är glädjande att vi i utskottet har kunnat enas om en beställning till regeringen av ett sådant sanktionssystem. Det kommer i slutändan att gagna elkonsumenterna. Vägledande för den avreglerade elmarknaden är ju faktiskt omsorgen om konsumenternas intressen. Vi konstaterar att nätavgifterna i vissa fall har ökat sedan omregleringen av elmarknaden inleddes trots de rationaliseringskrav i form av prissänkningar som fastställts av Nätmyndigheten. Enligt vår mening förutsätter en väl fungerande elmarknad förutom konkurrens inom elhandeln även en effektiv och tillförlitlig nätverksamhet. Eftersom nätverksamheten inte är konkurrensutsatt är det av avgörande betydelse att en effektiv tillsyn av denna verksamhet fungerar. I den nya ellagen, som trädde i kraft den 1 januari 1998, infördes bestämmelser för att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn. Erfarenheterna visar dock att det fortfarande finns en rad problem när det gäller nätverksamheten. Det finns mycket stora avgiftsskillnader mellan nätföretag med likartade förutsättningar, och avgifterna är i genomsnitt relativt höga jämfört med kostnaderna för verksamheten. Detta tyder på bristande effektivitet i nätföretagens verksamhet. Ett annat problem, herr talman, är korssubventioneringen inom elhandeln med monopolvinster från nätverksamheten. I en motion från Folkpartiet förelås åtgärder för att försvåra möjligheterna till subventionering av elhandeln med monopolvinster. I motionen redovisar vi förslag från Konkurrensverket om att det dels klart ska urskiljas vilka kostnader hos leverantörerna som är att hänföra till nätverksamheten, dels ska utredas om det finns möjlighet att lägga en straffavgift på subventionering av elhandel med monopolvinster inom energiområdet. Regeringen hänvisar till att frågan utreds. Vi anser emellertid att utredningsarbetet bör bedrivas snabbare med hänsyn till den ekonomiska betydelse dessa frågor har för ett stort antal hushåll. Herr talman! Jag vill tala om kraftledningar och strålningsrisker. I september år 2000 presenterade en internationell forskargrupp vid Institutet för miljömedicin den hittills mest omfattande analysen av studier som gjorts om ett eventuellt samband mellan kraftledningarnas magnetfält och barnleukemi. Resultatet av analysen visar att man inte har kunnat belägga någon ökad risk för barnleukemi för det stora flertalet barn som bor i närheten av kraftledningarna och att den cancerrisk som finns primärt gäller dem som utsätts för mycket höga strålningsstyrkor. Det kritiska avståndet till kraftledningar kan beräknas till mellan Problemet med att definitivt belägga ett samband består i att forskarna inte kan förklara hur den lågfrekventa strålningen kan orsaka uppkomsten av leukemi eller andra cancerformer. Trots djurförsök och laboratorieexperiment finns ännu ingen vetenskapligt bevisad biologisk förklaring till cellpåverkande effekter av låg elektromagnetisk strålning. Däremot hävdar jag att det finns en internationell samsyn om att den strålning som människor utsätts för i det moderna samhället i dag är omfattande och att det inte är osannolikt att den påverkar människokroppen på ett negativt sätt. Internationella forskningsresultat stöder denna teori. Försök har bl.a. visat att det finns en koppling mellan strålning och negativa biologiska effekter. Bl.a. tyder resultaten på att balansen mellan viktiga joner och enzymer i cellerna kan rubbas och att elektromagnetiska fält underlättar bildandet av s.k. fria radikaler - kraftfulla oxidanter som kan förstöra cellernas grundfunktion. Undersökningar som bl.a. har genomförts i Sverige visar att t.ex. mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och trötthet som de förknippar med användningen av dessa telefoner. Exponeringen misstänks också påverka minnet, arvsmassan och ge förändrat blodtryck. Sambandet med tumörer är omdebatterat. Ett forskarlag från Australien har rapporterat om fördubblad cancerfrekvens hos cancerkänsliga möss som utsatts för radiostrålning. Herr talman! Vårt moderna samhälle har inte mycket gemensamt med den omgivning som var rådande då människokroppen en gång utvecklades och har därför inte utvecklat någon biologisk funktion som på ett naturligt sätt har förmågan att skydda kroppen från sådan strålning. Det finns alla skäl att hantera strålningsfrågor inte med rädsla men med respekt. Det nya systemet Blåtand kommer att göra våra apparater i hemmen sladdlösa. Dessa ska kontinuerligt stråla informationen emellan sig - inga sladdar. Praktiskt, ja visst. Men hur det kommer att påverka oss rent medicinskt är helt okänt. Om vi därmed är modiga eller aningslösa får eftervärlden visa. Eftersom ett samband mellan kraftledningarnas magnetfält och bl.a. leukemi inte kan uteslutas har Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut i samråd utarbetat en s.k. försiktighetsprincip. Försiktighetsprincipen innebär att om åtgärder som generellt minskar exponeringen kan vidtas till rimliga kostnader och konsekvenser i övrigt bör det eftersträvas att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör målet redan vid planeringen vara att utforma och placera dessa så att exponeringen begränsas. Det övergripande syftet med försiktighetsprincipen är ju att på sikt reducera exponeringen för magnetfält för att minska risken för att människor skadas. Mot bakgrund av att det i dag finns bostadsområden, skolor och daghem som ligger nära kraftledningar bör därför en utredning tillsättas med uppdrag att finna åtgärder och metoder för att reducera strålningsriskerna från kraftledningar. I utredningsuppdraget bör även ingå att ta fram förslag till incitament för kommuner och kraftbolag för sådana åtgärder samt en bedömning av kostnaderna för åtgärderna. Detta bör riksdagen ställa sig bakom. Jag är mycket glad över att utskottsmajoriteten väljer att uppmärksamma frågan och ge regeringen och omvärlden en mycket tydlig signal. Jag yrkar bifall till reservation 1 och avslag på reservation 3.
Herr talman! Är det någonting som förenar oss så tror jag att det är respekten för just strålningsriskerna. Socialdemokraterna och vi har ju inte ställt upp på majoritetens linje därför att det är just i fråga om åtgärderna som vi tvekar. Och man kan nog inte begränsa en utredning till bara kraftledningar, utan en sådan måste röra transformatorstationer, elcentraler och annat, eftersom strålning inte bara finns runt själva kraftledningarna. Men jag tror i och för sig att vi är ganska överens om respekten för den möjliga strålningsrisken. Men min egentliga fråga är: Är Folkpartiet inne på samma linje som Moderaterna och, som jag uppfattade det, till stor del Kristdemokraterna i fråga om att vi ska sälja ut all den svenska energin, Vattenfall och det som är kvar av Sydkraft - åtskilliga procent är fortfarande kvar i svensk ägo? Vad anser Folkpartiet om det?
Herr talman! Vi i det här utskottet brukar ju debattera energi allt som oftast i denna kammare. Men om jag inte kommer ihåg fel, Lennart Värmby, så var det det statliga Vattenfall som köpte in den smutsiga tyska brunkolsenergin med hjälp av Vänsterpartiet för ett tag sedan. Var det inte så, Lennart Värmby? Det vore väl i så fall i den diskussionen bättre om regeringen och Vänsterpartiet inte lade sig i den svenska energimarknaden. Då kunde vi få en mycket renare energi och en renare luft här i Sverige.
Herr talman! Det var ju demagogiskt ett fyndigt svar, Eva Flyborg. Men kärnfrågan kvarstår: Tycker Folkpartiet att det är bra att Sydkraft, en av de tre stora på den svenska elmarknaden, köps upp av E.ON, tas bort från börsen och därmed den insyn och den granskning som börsföretagen ändå utsätts för. Som exempel nämnde jag Ericsson vars bolagsstämma pågår i dag. Vattenfall som helstatligt företag är ju utsatt för en synnerligen kraftig genomlysning. Vi riksdagsledamöter kan gå på dess bolagsstämmor, och vi har möjligheter till en väldigt god insyn i detta företag. Och det är dessutom helsvenskt och äger svenska naturtillgångar. Är Folkpartiet helt neutralt och så marknadsliberalt att ägandet inte spelar någon som helst roll när smutsig tysk kolkraft köper in sig i Sverige och rycker undan Sydkraft vars huvudkontor flyttar från Malmö och över bron vidare till Tyskland? Är Folkpartiet positivt till den utvecklingen?
Herr talman! Det är underliga tider när Vänsterpartiets företrädare talar så att säga bolagens lov och börsens och marknadens lov. Men låt gå för det. Men det är lite konstigt när Lennart Värmby ställer samma fråga till alla och han själv har varit med och påverkat att det statliga Vattenfall köper in smutsig f.d. östtysk brunkol. Det är vänsterpolitiken i verkligheten, Lennart Värmby, inte det som han talade om i fråga om E.ON. Vi stänger bra, rena och säkra svenska kärnkraftverk och köper i stället in smutsig f.d. östtysk brunkol. Det är väl egentligen lite fånigt att fråga mig om det andra. Men svaret på den frågan, Lennart Värmby - han har nog ingen mer replik - är väl egentligen ja.

Herr talman! Jag är ledsen, Lennart Värmby, men ni är inte ensamma om att stå bakom reservation 2. Det gör Miljöpartiet också. Men vi tänker för tids vinnande inte yrka bifall till den. Jag är lite förvånad över att Karin Falkmer talar om förhalning och att Inger Strömbom tycker att det går alldeles för långsamt när det gäller att vi ska få någon ordning på nätverksamheten. En utredning håller på att remissbehandlas, en proposition väntas i september, och det pågår utvecklingsprojekt av olika slag. Nätnyttomodellen och nätoperatörernas effektivitet håller på att utvecklas i ett annat projekt. Mycket är på gång. Och, som sagt, propositionen väntas i september. Så mycket fortare kan vi väl inte få den. Nätverksamhet är en lönsam affär. Så verkar det i alla fall. För lönsam tycker de flesta av oss att det verkar vara. Därför är det ju viktigt att titta på detta. Det är ju det som Elnätsutredningen bl.a. har tittat på. Man tar upp de höga avgifterna, den bristande effektiviteten och risken för korssubventioner och annat. Priserna i glesbygden är betydligt högre än i tätorter. Och det är ett bekymmer. Det är inte bra att kostnaderna för att leva i glesbygd på område efter område är högre än för att leva i tätort. Både stadsbor och landsbygdsbor har intresse av att hela Sverige är bebott och att alla inte tränger ihop sig i städerna. Nätavgifterna är 30-40 % av priset, så det är betydande kostnader för hushållen som det handlar om. Detta kommer också att tas upp av utredningen, och jag hoppas att det går att göra någonting åt det. Däremot är det bra att stamnätsavgifterna gradvis blir lägre ju längre norrut man kommer. Det bör ju på något sätt avspegla sig i kostnaderna att elen kommer från norr. I övrigt anser vi att en större andel av kostnaden ska vara rörlig. Det skulle vara en stimulans för sparande och för effektivisering. Det är därför som vi stöder reservation 2. När det gäller förseningsavgiften så är det enligt oberoende elhandlare så att deras medlemsföretag får in endast 30-40 % av bekräftelserna på elbyten inom de fem föreskrivna dagarna. 85 % inom fem dagar. Det jag funderar på är: Kan båda dessa uppgifter vara sanna? Det här skulle i så fall betyda att medlemsföretagen, oberoende elhandlare, mer eller mindre systematiskt behandlas sämre än de stora. Om det skulle vara en riktig slutsats tycker jag att det är förskräckligt. Vi har i utskottet förstått att det finns många skäl till alla de förseningar som nätföretagen orsakar. Ett av de skälen är bristande motivation för att göra någonting. På grund av det föreslår Svensk Energi ett bonussystem för dem som sköter det bra i stället för ett sanktionssystem för dem som sköter det dåligt. Jag vill därför genast meddela att jag gärna vill ha bonus när jag lämnar in min deklaration i tid och när jag betalar mina räkningar i tid. Jag är glad att vi till slut fick hela utskottet med på en skarp skrivning. Det börjar att så småningom bli ordning och reda, så att inte de drabbade bolagen alltför länge måste betala kostnader som de försumliga bolagen orsakar. När det gäller konkurrensfrågor har utskottet understrukit vikten av att konkurrensbegränsningar, snedvridningar och manipulationer förhindras. Det är bra att det ska tillsättas en utredning som ska belysa detta. Jag skulle personligen önska att konkurrensmyndigheterna både i Sverige och i Europa hade betydligt vassare tänder, det tror jag skulle behövas. Men som sagt gläder jag mig åt utredningen i varje fall. När det gäller vindkraften konstaterar vi i vår motion att det är svårt och dyrt för havsbaserade vindkraftverk att ordna nätöverföringen. Men Energimyndigheten ska redovisa ett uppdrag baserat på vindkraftsutredningen, som ska redovisas den 30 april i år. Där ska också anslutningen av havsbaserade vindkraftverk tas upp. Jag tycker att det är rimligt att avvakta deras slutsatser. Vi i Miljöpartiet ansluter oss till kravet på en utredning för att hitta metoder för att minimera strålningen från kraftledningar. Strålning är en ny föroreningskälla, och det finns därför starka skäl för att vara försiktig. Det är dessutom befogat att skapa konkurrens inom fjärrverksamheten. Prisskillnaderna är väldigt stora. Det kan ibland vara dubbla priser från en kommun till en annan. Det är naturligtvis inte riktigt rimligt. Därför tycker vi att det finns skäl att titta på detta. Det föreslås att göras produktivitetsmätningar, nyckeltal och särredovisningar, en juridisk separation. Det är bra. Dessutom vill man fortsätta att utreda frågan om tredjepartstillträdet. Det tycker jag också är vettigt. Det pågår, så därför ställer vi oss på majoritetens sida. Det är förslag på väg.

Herr talman! Jag har en liten kommentar till Ingegerd Saarinen om hennes förvåning över att vi i vår reservation 1 tycker att regeringen går för långsamt fram. Det är Energimyndighetens rapport som visar att problemen finns. Det håller i och för sig Ingegerd Saarinen helt med om. Vi tycker att konsumenterna inte ska behöva vänta på denna långa process som håller på. Vi vet aldrig heller vad som kommer ut i slutändan, trots påpekade problem. Vi pekar på att problemen är fastlagda. Vi vill ha åtgärder så fort som möjligt, snarast. Detta är ett viktigt konsumentintresse. Vi har bombarderats med brev i denna fråga från missnöjda konsumenter som klagar över att de betalar skyhöga nätavgifter. När det är belagt att problemen ser ut som de gör, tycker vi att vi inte ska behöva vänta ytterligare, utan då ska regeringen plocka fram ett förslag för att komma till rätta med detta.
Herr talman! Jag håller helt med om det. Det är precis det som pågår. Propositionen ska som sagt läggas fram i september. Det finns andra saker som pågår. Det är inte helt enkla saker, det är rätt så krångliga saker. Det kanske finns skäl att låta dem titta på dem.
Herr talman! I sådana frågor som är lite komplicerade är det väldigt vanligt att det radas upp hinder. Intressegrupper är fenomenalt skickliga på att rada upp hinder. Det är den process som är i gång nu. Vi vet inte vad som kommer ut i september. Vi säger att vi inte behöver vänta på detta nu, vi vet att problem föreligger. Vi vet att konsumenterna är ytterligt otåliga. Vi lyssnar på konsumenterna och tycker att det är dags för regeringen att agera.

Herr talman! Kristdemokraternas grundsyn utgår från en värdegrund förenlig med kristen tradition och västerländsk humanism, vilket innebär att varje människa är unik och har ett absolut värde. Hon besitter därtill en förmåga att utvecklas i gemenskap med andra människor, och det är i relationerna med andra som vi växer, utvecklas och mognar. De värden man väljer som grund för politiken måste kunna ge en helhetsbild av människan - hennes värde, förutsättningar, behov och uppgift. Alla människor ska i vardagslivet kunna ta sina möjligheter i anspråk. Det är särskilt viktigt att lyssna till just de människor som har svårt att göra sin röst hörd i samhällsdebatten, de som inte orkar eller har förmåga ett protestera eller engagera sig. Herr talman! Vi debatterar i dag betänkandet Elever med funktionshinder.

Sin vana trogen väljer majoriteten i utskottet att avstyrka alla motionsyrkanden. Majoriteten väljer att ta på sig skygglapparna och köra sin låtgåpolitik. Herr talman! Alla människor har rätt till utbildning. Det är samhällets skyldighet att erbjuda utbildning anpassad till varje enskild människas behov. Tyvärr finns det en tendens i vårt samhälle att utvecklingsstörda blir en andra klassens medborgare. Deras behov tillgodoses inte i samma utsträckning som de människors behov som inte är utvecklingsstörda. Genom att förneka de utvecklingsstörda denna rätt diskrimineras samhällets svagaste grupp. Det kan vi kristdemokrater aldrig acceptera. Herr talman! För någon månad sedan fick jag ett brev från en funktionshindrad elev i en svensk skola. Brevet var skrivet med stor omsorg - ett brev som säkert tagit lång tid att skriva. Anna berättar i brevet att hon är funktionshindrad. Hon bor hemma tillsammans med sina föräldrar. Anna går i en vanlig kommunal skola på hemorten. Hon har sin egen skolbänk, visserligen i ett hörn av klassrummet, lite avskilt från de andra eleverna, men ändå. Anna, som är elva år, känner sig ofta övergiven och ensam. Ingen har riktigt tid med henne. Anna är dessutom den enda funktionshindrade på sin skola. Hon skriver i sitt brev att hon inte blir mobbad, men att hon väldigt gärna skulle vilja ha en kompis, en kamrat som är som hon och som har samma intressen. Anna känner sig ensam. De funktionshindrades skolgång ska så långt som det är möjligt integreras i skolan på hemorten. Principiellt delar kristdemokraterna detta synsätt. Strikt ansvarsmässigt är det varje kommuns uppgift att ansvara för att alla kommuninvånares primära behov tillgodoses, oavsett förutsättningar och ålder. Men, herr talman, frågan är mycket mer komplex än så. Många kommuner ute i landet har svårt att leva upp till kravet på att integrera de funktionshindrade i skolan och ge dem en meningsfull tillvaro och en god utbildning. Fallet med elvaåriga Anna är inte unikt, utan flera rapporter pekar på att samma förhållande råder i många kommuner. Säkert har vi alla - åtminstone de flesta av oss i utbildningsutskottet - läst Åsa Pehrssons utredning Så fungerar den integrerade skolan från sommaren/hösten 2000. Många kommuner har varken ekonomiska eller personella resurser att ge funktionshindrade en god utbildning och den stimulans som de behöver för att få utvecklas utifrån sina möjligheter. Den kommunala kompetensen behöver förstärkas när det gäller undervisning av barn med funktionshinder. Detta gäller inte minst tillgången på teckenspråkslärare och teckenspråkskunnig personal i skolan för att tillgodose behovet hos barn med grava hörselskador. Men vi får inte glömma bort att det finns barn med multifunktionshinder som kräver specialhjälpmedel och personal med specialkompetens. Deras behov kan den enskilda kommunen inte klara. Därför är det viktigt att specialskolor finns att tillgå. Självklart ska den funktionshindrade eleven och dennes vårdnadshavare själva ha rätten att välja specialskola. Kristdemokraterna anser att beslutet om att avveckla de fasta skoldelarna på Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna var ett stort misstag. Vi motsatte oss det beslutet, och vi anser att det måste omprövas. Visstidsvistelse på ett resurscenter tillgodoser inte de funktionshindrades behov. Herr talman! I januari månad 1996 inleddes en försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång. Det handlar om barn som inte kan nå upp till grundskolans kunskapsmål, därför att de utvecklingsstörda inte får tas emot i särskolan utan vårdnadshavarens medgivande. Under förra året beslutade riksdagen att förlänga försöksverksamheten till utgången av juni månad år 2005. Kristdemokraterna ansåg då - liksom vi anser också nu - att det ska vara självklart att för placering i särskola ska vårdnadshavarens medgivande krävas. Frågan behöver, enligt vår mening, inte längre beredas, utan försöksverksamheten bör permanentas. Det måste vara vårdnadshavarens självklara rätt att ha ett reellt inflytande över sitt barns skolgång. Herr talman! Självklart står jag bakom alla yrkanden som kristdemokraterna finns med på, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 2.

Herr talman! Jag tycker att Erling Wälivaara höll ett intressant anförande. Beskrivningen av Annas situation var intressant. Det var också intressant att höra om kristdemokraternas principiella ställningstagande om det kommunala ansvaret för alla medborgare. Erling Wälivaara konstaterade att det fanns varken ekonomiska eller personella resurser i alla kommuner. Det är ju detta som vi från majoriteten successivt har försökt att avhjälpa. Erling Wälivaara sade också att kommunerna aldrig kan klara alla sina medborgare. Det finns alltså multifunktionshindrade som är svåra att klara av. Jag skulle vilja att Erling Wälivaara utvecklade synsättet att kommunerna inte kan klara alla sina medborgare.